Herr talman! Blommorna och skogen dör — nässlorna breder ut sig. I går rapporterades att en rad arter i vår flora håller på att utplånas som en följd av försurningen. Skall Sverige bli ett land där bara nässlorna överlever, där kemiska öknar breder ut sig så att livsmedelsproduktion blir omöjlig på allt större markområden? En ny skrämmande hypotes tar nu form: Först dör skogen, sedan blommorna, barnen och de vuxna människorna. Hänsynen till företagen inom bilindustrin och övriga storföretag, såsom den hittills styrt delar av miljöpolitiken, är ett hot mot livet. Skogen betraktas som Sveriges styrka och ryggraden i vår ekonomi, dvs. att skogen är den i särklass största källan när det gäller att ge landet främmande valuta. Ungefär 300 000 svenskar får sin utkomst av skogsbruk och skogsindustri och alla de servicenäringar som hör till. Skogsindustrin exporterade 1984 för 46 miljarder kronor. Lägger man till detta leveranserna inom Sverige av skogsindustriprodukter, kommer man fram till att skogsindustrins samlade produktionsvärde uppgick till ca 60 miljarder kronor under föregående år. Den ianspråktagna skogsråvaran motsvarar cirka ett års tillväxt i den svenska skogen. Gjorda inventeringar av 1984 års skogsskador indikerar att dessa motsvarar bortfall av skogstillväxt — barrförlust — och försämrad virkeskvalitet motsvarande åtminstone ett års tillväxt i den svenska skogen. Skogsdöden i Sverige har således redan lett till samhällsekonomiska förluster. Dessa förluster är mycket betydande. Oersättliga kulturminnen löper risken att vittra sönder av samma föroreningar som drabbar skogen. Samhället tycks helt sakna överblick, och beräkningar av ekonomiska förluster och kulturvärdesförluster saknas. Korrosionsskador i övrigt har dock beräknats till ca 20 miljarder kronor per år. Försurning av sjöar, åkermark och dricksvatten leder successivt till enormt stora kostnader för samhället. Utöver dessa rent samhällsekonomiska konsekvenser tillkommer självfallet förlusten av oskattbara naturvärden och risken för att ekologiska system slås ut. Sammantaget förefaller det alltså klart motiverat att satsa flermiljardbelopp på kampen mot försurningen. Även åkerjorden drabbas genom flera olika processer. Försurningen sker genom atmosfäriskt nedfall av svaveloch kväveföreningar, bortförsel av växtnäringsämnen med grödor, tillförsel av försurande gödselmedel samt urlakning av baskatjoner. Kvävegödslingen svarar, genom sin direktförsurande verkan på åkerjorden, för i genomsnitt inemot en tredjedel av den totala försurningen i landet. Gödslingen svarar för dubbelt så stor andel av försurningen av åkerjorden som det sura nedfallet. Till detta kommer en försurande påverkan genom att urlakning och upptagning av växtnäringsämnen ökar vid gödslingen. Vpk:s mål är att vi redan 1989 skall ha minskat kväveoxidutsläppen till under 200 000 ton och svaveldioxidutsläppen till under 150 000 ton. Det senare skulle innebära att man hade uppnått målet 100 000 ton svaveldioxidutsläpp år 1995. Ungdomsaktionen för Europas skogar har i ett upprop till riksdagens ledamöter inför dagens försurningsdebatt sagt att regeringens förslag är otillräckliga. Vpk:s förslag för att minska försurning och skogsdöd sammanfaller helt med ungdomsaktionens. Framför allt gäller det att ta så rejäla tag att effekterna i form av minskad försurning kommer att märkas snabbare än vad regeringen eftersträvar. Reduceringar måste ha verkställts redan 1989, då ett nytt torrår, som kan förvärra försurningsskadorna, förväntas. Vpk har tyvärr inte fått stöd av övriga partier när det gäller att kraftfullt minska kväveoxidutsläppen genom sänkta fartgränser på 110 km-vägar. Ungdomsaktionen ställer samma krav men får alltså gehör bara från vpk. Denna målformulering utvecklas utförligare i reservation 3 till detta betänkande. I reservation 9 behandlas kravet på förbättrad avgasrening och blyfri bensin. Där anges också varför detta är så viktigt att Sverige, trots att någon internationell överenskommelse inte gått att få fram, bör lagstifta om detta. Reservation 11 handlar om tunga dieselbilar och hastighetsbegränsning. Vpk hävdar att de krav som gäller i Kalifornien på utsläpp från dieselfordon bör införas i Sverige fr.o.m. 1987 års modeller. I samma reservation finns också vpk-kravet om en sänkning av hastighetsgränsen på våra vägar, så att den högsta tillåtna hastigheten sänks till 100 km/tim. Reservation 13 tar upp kravet om en utredning av kväveutsläppen från flygplan. Volymen på flygverksamheten i vårt land har ökat fortlöpande. Det är alltså viktigt att kväveutsläppen från flyget kartläggs. Reservation 14 handlar om skogsgödsling. Som jag inledningsvis framhållit i mitt anförande står mycket stora värden på spel, om skogsskadorna skulle fortsätta att breda ut sig. Varje åtgärd som minskar tillförseln av försurande ämnen bör sättas in. Vpk yrkar att skogsgödsling förbjuds. Reservation 16 gäller gödsling och kalkning av åkermark. Där förordas en plan för att gradvis minska den försurande gödslingen av åkermarken med målsättningen att halvera utsläppen från dessa marker. En miljödelegation från vpk, som nyligen besökte DDR, mötte ett positivt intresse från DDR:s miljöminister och miljöministerium i diskussioner om deras svaveldioxidutsläpp över gränsen till Sverige. Diskussionerna tydde på att det kan finnas möjligheter till samarbete utöver vad DDR lovat i den s.k. 30-gruppen, där man skall minska utsläppen med 30 96. Är jordbruksministern intresserad av att Sverige från DDR köper in kadmiumfritt apatitbaserat handelsgödsel till dess att vpk-förslaget om en handelsgödseltillverkning i Norrbotten, baserad på samma basråvara, blir verklighet? Är jordbruksministern beredd att med DDR diskutera möjligheten att vi i Sverige utvecklar och säljer reningsteknik och utrustning som är anpassad till DDR:s brunkolseldning, vilken förorsakar stora svaveldioxidutsläpp? Reservation 17 tar upp behovet av medel för ytterligare kalkningsinsatser. Reservation 21 gäller forskning samt metoder för mätning och inventering av skogsskador. Vpk framhåller i den behovet av ökade insatser inom försurningsforskningen. För att snabbare få inventerat omfattningen av skogsskadorna vill vi att riksdagen anslår medel till flygfotografering med infraröd film. Försöken att få fram nya metoder för mätning av skogsskador bör stödjas. Jag vill med detta yrka bifall till reservationerna 3, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 21 och 23. Herr talman! Försurningen är vår tids värsta miljöproblem. För att bemästra detta problem krävs enorma insatser. Vi borde öka dessa insatser på det sätt som reservationerna till detta betänkande från vpk anger. Avstår vi från detta faller ett stort ansvar på oss — ansvaret för jorden, markens växtbetingelser, vattnet, luften och den livsmiljö som finns på vår jord. Vi har kunskaperna. Vi har resurser. Finns viljan?

Herr talman! Den luft som vi andas och den luft som skall ge god växtmiljö åt våra träd och växter är i dag svårt förorenad. På grund av ökade svaveloch kvävenedfall från luftburet stoft och gaser hotas inte bara luften utan också ytoch grundvatten samt markens kvalitet. Redan på 1960-talet började arbetet med att mäta, utforska och motarbeta luftföroreningarnas effekter. Först upptäckte man skador i sjöar och vattendrag, där växtlighet och fisk dog. Efter hand känner vi också till riskerna för träden, växterna, marken och grundvattnet. Vi anar att även människans hälsa är hotad. Redan 1968 började svavelutsläppen att begränsas i Sverige, och under 1970-talet begränsades högsta svavelhalten i eldningsolja flera gånger. I dag kommer största delen av det sura nedfallet från utsläpp utomlands. Kring 1975 var den svenska andelen av svavelnedfallet 25 96, i dag är denna andel 10-15 26 på grund av främst i Sverige vidtagna åtgärder. Därför är det intensiva arbete som regeringen har lagt ned på internationella överenskommelser om begränsning av svaveloch kväveutsläpp så viktigt för svensk natur och våra naturresurser. Man får djupt beklaga att vissa stora industristater i Europa inte förstår att detta gäller en av den europeiska befolkningens stora ödesfrågor, fullt jämförbar med kapprustningen. Kanske kan en internationell luftvårdsfond — som ett enigt utskott vänt sig till regeringen om — vara ett nytt positivt inslag. Det program som nu läggs fram för riksdagen berör: 2. åtgärder för att minska försurningens effekter i mark, grundvatten, sjöar och vattendrag, 3. fortsatta internationella insatser för att få till stånd utsläppsminskningar samt 4, insatser för inventering, forskning och övervakning för att följa upp utvecklingen på försurningsområdet. I stort sett är alla partier överens om den huvudsakliga inriktningen av arbetet med försurningen, men det finns skillnader på grund av olika intressekonflikter och olika prioriteringar. När man i en borgerlig reservation skriver att målsättningen bör vara att på sikt pressa ned utsläppen till en sådan nivå att naturen ej tar skada, vill jag framhålla att denna målsättning i och för sig redan har täckts in i propositionens målavsnitt. Där anges att målet bör vara att trygga alla människors rätt till god livsmiljö och samtidigt skydda grundläggande ekologiska processer och balanser mot oåterkalleliga störningar. Också utvidgningen så att programmet inte endast gäller försurning utan också luftföroreningar som sådana är ett tecken på att man verkligen vill komma åt orsakerna till försurningen. Det krav på en utredning med analys av utsläppens följder för naturen, vilket framförs i en borgerlig reservation, är snubblande nära det resonemang som förs av vissa stater som är negativa till snara åtgärder mot försurningen — eller som det står i propositionen: Behovet av att forska kan användas som en förevändning för att undvika att vidta åtgärder nu för att minska utsläppen. Vi har nämligen redan goda kunskaper. Den tveksamhet som folkpartiet i en reservation nämner beträffande hållbarheten i löftena om en halvering av svavelutsläppen från industrins processer är något långsökt, eftersom experterna i aktionsplanen anser det rimligt och möjligt att åstadkomma detta med nuvarande lagstiftning och provningssystem. Så sent som våren 1984 bestämdes riktlinjer för begränsning av svavelutsläpp vid kolförbränning. För större anläggningar angavs ett intervall på 0,05-0,1 g svavel/megajoule och för mindre anläggningar något högre. Detta skulle minska utsläppen med 20 000-30 000 ton vid en kolanvändning på 34 miljoner ton per år. Nu har kolanvändningen minskat genom olika energibesparande åtgärder, och därmed har utsläppen minskat, vilket man inte får glömma bort. Detta uttalade regeringen i propositionen om kolfrågor som riksdagen diskuterade våren 1984. Att redan efter ett år nu ändra reglerna —i ett läge då kolanvändningen minskar — ger en alltför ryckig energioch miljöpolitik. Statsrådet förutsatte också att i takt med den tekniska utvecklingen kraven kunde skärpas vid tillståndsprövningen. Därför anser jag att reservation 4 bör avvisas. Vid behandlingen av frågan om utsläppskraven för olika biobränslen upphör plötsligt den borgerliga enigheten. Moderaterna betraktar nämligen kärnkraftsproducerad värme som lämpligare ur miljöskyddssynpunkt och avvisar också kärnkraftens säkerhetsproblem. Med hänsyn till beslutet om avveckling av kärnkraften för kraftoch värmeproduktion och till att utsläppsnormerna för kol och biobränslen är desamma bör reservation 5 avvisas. Det bör uppmärksammas att ett enhälligt utskott nu vill ge regeringen till känna att en sänkning av svavelhalten i tjock och tunn eldningsolja snarast bör komma till stånd, om de rön som en nordisk ämbetsmannakommitté har framlagt om kapacitet för avsvavling i Västeuropa kan bekräftas. Däremot vill inte utskottsmajoriteten gå med på att utreda frågan om svavelavgifter för att stimulera till ökad miljömedvetenhet. Det föreligger en risk för att företag kan känna det lönsammare att betala än att vidta åtgärder. Samhället bör enligt vår uppfattning ställa bestämda men realistiska krav på en minskning av svavelutsläppen. Numera uppmärksammas alltmer de försurande kväveutsläppen från olika industrioch energiproduktionsföretag. Det anses realistiskt att minska dem med 30 2 till 1995, men det bör samordnas med insatser mot trafikens kväveutsläpp. Detta kommer Ulf Lönnqvist att ta upp i sitt inlägg. Med det anförda yrkar jag avslag på reservationerna 1-7 och bifall till utskottets skrivning i berörda delar. Från vpk och centerpartiet föreligger motionskrav på att skogsgödsling bör förbjudas. Denna gödsling har dock minskat sedan dess försurande verkan har påpekats, och skogsägarna borde på goda skäl gå främst i kampen mot försurningen. Därför torde enligt vår uppfattning allmän rådgivning vara tillräcklig för att ta bort denna bidragande orsak till försurningen. Reservation 14 avstyrks därför. Det har länge pågått en diskussion bland myndigheter och skogsägare om huruvida lövskogsinblandning i barrskog skulle minska försurningen. Naturvårdsverket anser att negativa miljöeffekter kan uppstå om löveller blandskogarna försvinner. Redan tidigare i år har anslaget till skogsodlingsåtgärder efter glesare och mindre produktiva bestånd minskats, men utskottet är inte i nuvarande sammanhang berett att helt ta bort anslagen eftersom regeringen inom nuvarande anslagsram kan differentiera användningen så att det passar bättre i miljösammanhang. Försurningens skadliga effekter på skog och sjöar är väl kända. Nu uppmärksammas emellertid allt mer också försurningen av åkermarken. Den moderna kvävegödslingens ansvar för försurningen beräknas vara 15-50 9o med hänsyn till gödselmängd och jordmån. Samtidigt påverkas marken också av farliga tungmetaller. Lantbruksuniversitetet har beräknat att kalkning för att motverka försurningen och förgiftningen behövs i våra stora lantbrukslän i södra och västra Sverige. Jordbruksministern har i den proposition vi nu behandlar instämt i behovet av ökad kalkning inom jordbruket samt vill ha en utredning om övergång till icke försurande gödselmedel. Utskottets majoritet har också haft förtroende för de ansvariga myndigheternas hantering av dessa frågor, så att framtida risker för åkerjorden och våra baslivsmedel verkligen kan undanröjas. Det är riktigt som det angivits i motion 2904 att en kalkningsåtgärd i sjöar ofta inte är tillräcklig, om inte orsaken till försurningen avsevärt kan minskas. Det sker nämligen ofta en återförsurning med tungmetallutfällning om inte kalkningen upprepas. Därför har kalkningsanslagen ständigt ökats de senaste åren. Man måste dock komma ihåg att kalkning endast minskar symtomen, inte försurningens uppkomst. Utskottet noterar att en ökning av sjökalkningen föreslagits för nästa budgetår och att naturvårdsverket kommer att inrikta verksamheten så, att t.ex. kvicksilverhalterna minskar. Med detta, herr talman, yrkar jag avslag på reservationerna 14—18 och bifall till utskottets hemställan i dessa delar. Som framgår av propositionen finns det fortfarande stora behov av kunskapsuppbyggnad kring utsläppen av olika luftföroreningar och om försurningens orsaker och effekter. Det är viktigt att det sker en samordning av forskningen, så att inriktningen och överblicken inte förloras. Naturvårdsverket har detta samordningsansvar, och det är viktigt att verket också framgent stöder högskolornas och olika forskningsinstituts relevanta forskning på området. Den grundläggande forskarkompetensen på området måste byggas upp med hjälp av universitetens och forskningsrådens egna anslag. Såväl för våra myndigheter som för universitet och högskolor bör försurningsforskningen även i fortsättningen vara ett prioriterat område. Det får förutsättas att naturvårdsverket upprätthåller god kontakt med olika högskolor och institut vid planeringen av nya forskningsinsatser. Utskottets majoritet finner inte att riksdagen bör gå in för att prioritera mellan olika forskningsprojekt utan förutsätter att detta sker mot bakgrund av de övergripande uttalanden som finns i propositionen, i aktionsplanen och utskottets skrivning. Därmed avstyrker jag yrkandena i reservationerna 20 och 21. Jag skall därefter ganska kort kommentera något av det som sagts av tidigare talare i debatten. Allra först finner jag då anledning att tacka Hans Wachtmeister för hans ständigt brinnande intresse för miljöfrågorna. Detta är kanske näst sista gången han i denna kammare tar till orda i dessa för honom så angelägna frågor, och det finns anledning att tacka honom för det mångåriga engagemanget i dessa frågor. Till Lars Ernestam vill jag säga att det väl är riktigt att folkpartiet skrivit många motioner i miljöfrågor. Men folkpartiet har vid detta tillfälle endast varit med om att underteckna 8 av de 25 reservationerna, och om vi läser dessa motioner finner vi att det inte är fråga om några stordåd utan att de krav man ställer är relativt blygsamma. Lennart Brunander säger att propositionen speglar handlingsförlamning. Jag vill gärna säga att propositionen är programmatiskt upplagd. Mycket kan handhas praktiskt av olika myndigheter. Med de åtgärder som föreslås i propositionen får dessa myndigheter riktlinjer för sitt handlande i framtiden, precis så som var fallet med den försurningsproposition som framlades 1982. Herr talman! Luftföroreningarna fortsätter och har långvariga effekter på mark, vatten, växtlighet, material och hälsa. Vi har i Sverige lyckats med att bromsa föroreningarnas mängd, och det arbetet fortsätter. Men in över Sveriges gränser väller fortfarande förorenad luft. För luftmassorna finns tyvärr ingen tullkontroll eller avvisningsrätt. Därför är internationella överenskommelser om begränsningar av förorenande och försurande utsläpp av avgörande betydelse. Den svenska regeringen arbetar intensivt med att bryta det nuvarande dödläget i de internationella förhandlingarna. Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet ser lösningen av försurningsproblemen internationellt som en hjärtesak och är beredda att ta nya tag. Det bör vara ett ansvar för varje politiker i denna riksdag att här hemma och i utlandet medverka till kraftiga minskningar av luftföroreningarna. Det är, herr talman, ytterst en fråga om överlevnad för natur och människor.

Herr talman! Grethe Lundblad började med att tala så vackert om naturen och om hur rädda vi bör vara om den. Men sedan kom hon in på att tala mera om hur duktiga vi varit med att minska svavelutsläppen, och det är väl sant. Hon slutar med att säga att det svavel som kommer utifrån kan vi inte stoppa, det flyger över våra gränser utan någon som helst tullkontroll. Det är också riktigt. Men vi borde kunna göra mer åt det vi fabricerar och släpper ut här hemma. Grethe Lundblads uttalande förvånar mig en del när hon säger att åtgärder mot de svenska svavelutsläppen inte är så viktiga. Hur kan man över huvud taget fälla ett sådant yttrande när vi vet att både mark och luft och allt som växer på marken lider av försurningen och att den svenska försurningen är betydande? Jag skulle vilja veta vad Grethe Lundblad egentligen menar med det uttalandet. Grethe Lundblad talar också om att kolanvändningen och utsläppen från kol har minskat. Det kan de ha gjort. Men vad som oroar oss är att socialdemokraterna fortfarande leker med tanken att introducera kol, och det motsätter vi oss på det bestämdaste. Det är ingen lösning på problemen med försurning och utsläpp att få nya utsläpp i stället för dem som man tar bort. Vi vill ha alternativa bränslen, som dessutom ger jobb i Sverige. Grethe Lundblad är glad över att utskottet har haft förstånd att ändra jordbruksministerns proposition i några avseenden — när det gäller luftvårdsfond och när det gäller svavelhalten i olja. Jag vill understryka att det är viktigt att man har gjort så. Det är bara beklagligt att man inte gjort det på fler punkter. Kväveutsläppen skulle inte Grethe Lundblad ta upp, och enligt min uppfattning är det ju dem som vi internationellt har de största möjligheterna att påverka. Därför är det viktigt att vi gör något. Grethe Lundblad tycker inte om att jag säger att regeringen visar handlingsförlamning, men jag tycker faktiskt att den gör det. Regeringen visar inte det ansvar som Grethe Lundblad efterlyste i slutet av sitt anförande.
Herr talman! Jag vill först tacka Grethe Lundblad och Lennart Brunander för deras vänliga ord, men tyvärr måste jag nog säga att ni inte är färdiga med mig ännu. Herr talman! Det var inte därför jag begärde ordet utan det var för att ta upp frågan om den accelererande kalkning som sker. Hur länge kan vi hålla på med den saken? Vad säger gotlänningarna och ölänningarna om de rätt vad det är vaknar en dag och inte hittar sin ö? Hur stora kvantiteter kalksten kommer det att gå åt på lång sikt? Därom har jag inte sett någon utredning.

Herr talman! Grethe Lundblad säger, att om det är rimligt och möjligt — och det tror industrin —, kommer kväveutsläppen att kunna halveras. Men varför kan man då inte byta ut ordet ”bör” mot ”skall”, så att frågan får en definitiv lösning? Grethe Lundblad hade synpunkter på folkpartiets reservationer. Hon sade att det var åtta folkpartistiska reservationer, men vi har faktiskt elva och inte åtta reservationer. Men Grethe Lundblad har kanske inte haft tid att läsa dem alla. Om det nu är så att Grethe Lundblad anser att de frågeställningar vi tar upp är obetydliga, vill jag nämna att de t.ex. gäller skyddet för lövskogen, blyfri bensin, tidpunkten för införande av avgasrening, dieselbilarna, forskningen och mycket annat. Om Grethe Lundblad anser att dessa frågor är obetydliga, får det stå för henne. För mig är alla dessa frågor stora och viktiga.

Herr talman! Grethe Lundblad har ju inte polemiserat mot mitt inlägg, och jag har därför ingen som helst orsak att söka sak med henne. Men det fanns förutom alla faktiska saker två delar i hennes anförande som ändå klart visar på skillnaden i vår ambitionsnivå. När vi vill ha förbud mot skogsgödsling, vill Grethe Lundblad satsa på rådgivning. Låt oss hoppas att det räcker. Men jag befarar att vi kommer att bli grymt besvikna på resultatet av den rådgivningen. Så till frågan om destination av forskningsanslag, speciellt när det gäller undersökning av skogsskador. Det är oerhört viktigt att mycket snabbt få klara besked om hur stor omfattningen av skogsskadorna är. Därför är det viktigt att man satsar på de två metoder som har omnämnts i de olika vpk-motioner för vilka vi också har reserverat oss. Om detta inte görs, innebär det att vi på ett mycket allvarligt sätt försenar nödvändiga åtgärder.

Herr talman! Jag tycker visst att det är viktigt att vi gör något åt svavelutsläppen här hemma. Om Lennart Brunander har missuppfattat mig, hoppas jag att han läser mitt anförande i protokollet i morgon. Då skall han finna att jag inte alls har sagt så. Vad jag däremot har sagt är att minskningen av svavelutsläppen ju också kan åstadkommas på andra sätt än genom att sänka gränsvärdena. Just den omständigheten att vi nu använder mindre energi av de sorter som medför utsläpp av svavel medverkar också till att utsläppen minskar. När det gäller frågan om kolintroduktionen vill jag säga att vi inte har något önskemål om att öka användningen av kol. Men eftersom man så sent som 1984 har begränsat utsläppen, tycker jag ändå att det är för tidigt nu att återkomma med krav på ytterligare begränsningar. De som planerar värmeverk och industrier måste väl ändå få ha litet av framförhållning. Då blir det inte så lätt om vi vartenda år sänker gränsvärdena. Vi får hoppas att det beslut om sänkta gränsvärden som fattades så sent som för ett år sedan kommer att medverka till att vi under de närmaste åren får minskade utsläpp från värmeanläggningarna. Orsaken till utskottets ändrade inställning och tillkännagivande till regeringen beträffande svavelutsläppen var att vi plötsligt fick tillgång till en rapport från en nordisk ämbetsmannakommitté, som gav uttryck för att det nu var tekniskt möjligt att göra någonting åt detta, därför att man hade fått en avsvavlingskapacitet över i Västeuropa. Man kunde övergå till tunnare eldningsoljor. Jag kan hålla med Hans Wachtmeister om att man bör se väldigt allvarligt på den accelererande kalkning som sker. Vi vet att kalkning är bara ett uppehållande försvar mot försurning och inte någon bot mot miljöskadesjukdomen. Det är en lindrande medicin. Men så länge de svenska utsläppen bidrar med bara 10-15 4 till försurningen i Sverige, måste vi tyvärr ta till kalkning innan man får ordnade internationella förhållanden på detta område. Det hoppas jag verkligen att regeringen snarast möjligt skall lyckas med. Jag ber Lars Ernestam om ursäkt för mitt dåliga räknesinne. Det skedde i snabb takt i bänken. I de reservationer som jag har studerat finns emellertid inga avgörande krav på ändringar i förhållande till regeringens proposition. Till Paul Lestander vill jag säga att det var tidsbrist som gjorde att jag inte hann yttra mig om hans inlägg. Det verkar också som om min taletid nu är slut. Men jag tror ändå att det skulle vara möjligt att utan förbud få en mycket klar minskning av skogsgödslingen. Redan efter rådgivning har man sett en klar minskning. När det gäller undersökningen av skogsskador vill jag framhålla att den inventering som skall ske redan är på gång i samband med riksskogstaxeringen. Därför är det viktigt att vi nu ägnar forskningsinsatserna mer åt att komma åt orsakerna till försurningen.

Herr talman! Nu sade Grethe Lundblad att det är viktigt att vi minskar på utsläppen här hemma. Det var tur att hon gjorde det, eftersom det faktiskt är så. Men nog uppfattade jag hennes första inlägg som att det inte var så förfärligt viktigt. Jag kan då upplysa Grethe Lundblad om att chefen för naturvårdsverket, Valfrid Paulsson, så sent som i höstas sade att de svenska svavelutsläppen hittills har varit de utsläpp från ett enskilt land som bidragit mest till nedfallet i Sverige. Vid mitten av 1990-talet kommer det enligt verkets bedömning att finnas två eller fler länder som kan ha större utsläpp om ingenting görs. Det har alltså väldigt stor betydelse vad vi själva gör, och det är viktigt att på allt sätt medverka till detta. Då kommer även kolet in i bilden. Grethe Lundblad sade att man plötsligt fick kunskap om svavelutsläppen genom den nordiska ämbetsmannakommittén. Det kunde väl inte vara så plötsligt, för detta arbete har pågått ett tag. Det visste man nog om. Men vad var det som gjorde att man så plötsligt gick med på luftvårdsfonderna? Jag är väldigt glad över att man gjorde det. Jag vill tacka Grethe Lundblad för att hon medverkade härtill. I sitt förra inlägg sade Grethe Lundblad att hon känner skogsskadorna väl. Där ställer jag mig väldigt frågande. Kan Grethe Lundblad tala om vilken omfattning skogsskadorna har i Sverige? Det vet vi faktiskt inte. Vi vet alltför litet. Därför är det så viktigt att vi får resurser för forskning. I annat fall kommer vi att drabbas mycket hårt den dag vi upptäcker skadorna men inte vet någonting om dem.
Herr talman! Det är inte så stor skillnad mellan folkpartiets förslag och regeringens förslag jämte betänkandet, sade Grethe Lundblad. För att vinna tid skall jag ta upp bara en enda fråga, nämligen frågan om rening av avgaserna. Ser man till vad som står i handlingarna, att vi vill införa obligatorisk rening två år tidigare, kan det möjligen sägas att detta inte är någon stor fråga. Jag anser att det är en stor fråga, och jag vill läsa upp en mening i betänkandet, där det står så här: ”Förslaget om skärpning av avgasreglerna gäller under förutsättning av att det vid tiden för propositionen pågående internationella samarbetet fullföljs.” Därmed kommer ju frågan in i ett helt annat sammanhang. Det är inget löfte att vi skall få obligatorisk avgasrening 1989, utan det beror på hur det går med de internationella överläggningarna. Då blir skillnaden i den frågan mycket stor. Jag kan dra upp fler frågor, men jag skall inte göra det, för tids vinnande.
Herr talman! Jag tycker att vi skall ägna huvuddelen av krafterna åt att undanröja orsakerna till försurningen.
Herr talman! Till Lennart Brunander vill jag gärna säga att jag tror att det har mycket stor betydelse vad vi själva gör, bl.a. när vi går ut i världen och kräver en minskning av utsläppen. Då måste vi naturligtvis kunna visa att vi är mycket aktiva på hemmaplan och har lyckats här i Sverige. Det är viktigt för att vi skall kunna påverka andra länder. En orsak till att vi ville vara med om ett uttalande rörande luftvårdsfonden är att denna fråga inte har tagits upp i propositionen. Det är ju en helt ny fråga som kommit upp genom en motion från centerpartiet. Vi fann att vi gärna ville ansluta oss till motionärernas synpunkter. Det är alltså inte fråga om någon ändring från vår sida utan om ett ställningstagande till ett helt nytt förslag. Om jag uttryckt mig så att vi känner till hur stora skogsskadorna är, har jag naturligtvis varit lite oförsiktig. Vad jag ville säga var att inventeringen är i full gång och att man på vissa områden har nått rätt långt när det gäller att kartlägga skadorna. Men det tillkommer ständigt nya aspekter på försurningen, och därför kanske man får hålla på länge innan man rätt kan kartlägga alla problem, och jag tror att det är viktigare att man nu tittar på försurningen av marken och försurningen av grundvattnet, för här finns stora problem som i mycket hög grad berör frågan om människornas hälsa. Till Lars Ernestam vill jag säga att jag talade om i mitt huvudanförande att det ligger på Ulf Lönnqvists lott att ta upp avgasfrågorna. Därför berörde jag inte dessa frågor i den översikt som jag gjorde. Det är mycket möjligt att Lars Ernestam har rätt, men det vill jag överlåta åt Ulf Lönnqvist att ta ställning till.

Herr talman! Oron över den miljöförstöring som följer i luftföroreningarnas spår har ökat påtagligt de senaste åren. Det är ingen tvekan om att Västtyskland varit ett centrum för såväl oro som debatt. De omfattande skogsskadorna var en självklar utgångspunkt. När det visade sig att utsläppen av kväveoxid och kolväten från bilar var en huvudorsak till skadorna och att påverkan på träden sker genom direktverkan i trädens livsprocesser, gjorde den borgerliga västtyska regeringen en kraftfull politisk viljemarkering att snabbt komma till rätta med problemet genom förslag om en övergång till avgasrenade bilar. Förslagen gick ut på en frivillig övergång, stödd av kraftiga miljövårdsstimulanser i form av skatterabatter. Skatterabatterna träder i kraft om knappt två månader, och avsikten är att genom dessa få en mjuk övergång till år 1989, då alla nya bilar skall vara försedda med avgasrening. Moderata samlingspartiet har i en rad motioner i år och tidigare år pekat på den västtyska ledarrollen i detta hänseende och föreslagit att vårt land skall sträva efter en liknande lösning. I dessa förslag har vi utgått från att åtgärder i Västtyskland, som accepteras av den gemensamma marknaden, självklart också måste accepteras om de vidtas i vårt land. Vi är däremot rädda för bestämmelser och särkrav, som skulle försvåra den gemensamma marknadens bilexport till vårt land. De skulle lätt kunna leda till motåtgärder från den gemensamma marknadens sida, som skulle skulle kunna drabba svensk bilexport till denna. Det har vi inte råd med. Det skulle kunna skapa arbetslöshet i bilindustrin och ekonomiska svårigheter för den. I regeringens proposition 1984/85:127, Program mot luftföroreningar och försurning, föreslås skärpta avgasreningskrav för personbilar, motsvarande nuvarande amerikanska s.k. USA 83-krav, att införas obligatoriskt 1989, som i Västtyskland, och frivilligt fr.o.m. 1987 års bilmodeller. I propositionen nämns ingenting om hur en sådan frivillig övergång till avgasrenade bilar skall ske, och det är en stor brist. En stimulans i form av skatterabatter är en absolut nödvändighet, annars kommer självfallet de flesta bilköpare att välja de billigare bilarna utan avgasrening. Utskottet konstaterar också i betänkandet att ”det torde bli nödvändigt att införa ekonomiska styrmedel”. Enligt moderat uppfattning bör spelreglerna klarläggas så snabbt som möjligt, och den frivilliga övergången till avgasrenade bilar borde då kunna påbörjas i mitten av nästa år, kanske t.o.m. tidigare. Detta skulle vara av stort värde från miljösynpunkt. Jag skall gärna erkänna att de förhandlingar inom den gemensamma marknaden på bilavgasområdet som har förts och som kommer att fortsätta i juni har komplicerat den här frågan högst avsevärt. Det verkar som om Västtyskland kommer att tvingas att minska skatterabatten på avgasrenade bilar. Sannolikt kommer också en gruppindelning av bilarna att genomföras, där den västtyska linjen accepteras för bilar med över 2 I cylindervolym men där något lägre reningskrav och längre övergångstider införs för bilar under 21 cylindervolym. Detta innebär helt klart en försämring av den ursprungliga västtyska linjen. Men man kan också hävda att västtyskarnas hårda krav utövat en stark påverkan på de övriga medlemsländerna i EG, självfallet i positiv riktning. Det är viktigt att Sverige gör sin röst hörd i dessa förhandlingar och över huvud taget försöker fördjupa det miljöpolitiska samarbetet med den gemensamma marknaden. En annan viktig miljöfråga är de gränsöverskridande luftföroreningarna. Luftkvaliteten i Sverige är starkt beroende av utsläpp i andra länder. Det är egentligen endast om svaveldioxiden som vi har goda kunskaper. För ett par år sedan motsvarade våra egna utsläpp ca 45 96 av vad vi tog emot i form av nedfall. Eftersom vi exporterar svaveldioxid till omgivande länder, svarar svenska källor endast för 15-20 90 av nedfallet i vårt land. Enligt den statistik som propositionen bygger på mottar vi mest svavelnedfall från Storbritannien, Östtyskland, Västtyskland och Polen. Enligt andra källor, tagna från den ansedda miljötidskriften Ambio, får vi mest från Sovjetunionen, Östtyskland, Storbritannien, Västtyskland och Polen. Vilken statistik som är riktig tror jag ingen kan gå i god för. De bygger på samma grundmaterial från det europeiska mätprogrammet i FN:s regi. Om vi räknar svavelutsläppen i kilogram per invånare, toppar Östtyskland och Tjeckoslovakien listan i Europa med 240 resp. 210 kg per invånare och år. Storbritannien och Danmark ligger på ca 90 kg. Det är ungefär den siffra man har i Västtyskland. Sverige ligger betydligt lägre. I propositionen återfinns också en sammanställning över beräknade minskningar i svavelutsläppen mellan 1970 och 1995. De västliga industriländerna står för betydande minskningar, normalt 50 26 och mer, medan öststaterna ligger på mellan 0 och 30 26 under samma period. Enligt regeringens egen prognos kommer Storbritannien att minska sina svavelutsläpp med 30 26 mellan åren 1980 och 1995. Det är två år längre tid än vad trettioprocentsklubben kräver. Skillnaden är ju relativt måttlig. Mot bakgrund av dessa fakta är regeringens olika ensidiga utspel mot Storbritannien svårförståeliga. Betydligt mer konstruktivt borde det vara att i det internationella förhandlingsarbetet föra fram krav på miljövårdsavgifter för de luftföroreningar som ett land exporterar. Därmed skulle en luftvårdsfond kunna skapas för att användas till investeringar för att minska utsläppen. Det tycker vi alltså var ett konstruktivt förslag. Vi är glada att utskottet delar den uppfattningen. Det är en linje som centerpartiet och vi har drivit. När det gäller våra egna utsläpp av luftföroreningar, som framför allt kommer från förbränning, bör enligt moderat uppfattning målet vara att minska all förbränning och att ställa höga reningskrav på den förbränning som vi ändå tvingas att acceptera. Vi kan konstatera att vårt lands förbrukning av eldningsolja halverades mellan åren 1976 och 1983, från 20 miljoner m? till ca 10 miljoner m?. Denna minskning av oljeförbrukningen stimulerades av de borgerliga regeringarna genom energisparåtgärder. Den snabba prisstegringen på oljan är ändå den dominerande faktorn i den snabba förändringen. Vi kan med glädje konstatera att detta har resulterat i en väsentlig minskning av luftföroreningarna. Uppskattningsvis har det svenska lufthavet befriats från ungefär 100 000 ton svaveldioxid och tiotusentals ton kväveoxider per år. Det är en miljöförbättring som sannolikt minskat antalet cancerfall som beror på luftföroreningar med flera hundra per år. Elenergin från våra kärnkraftverk har bidragit i denna för miljön så positiva omställning. En fortsatt nedgång i oljeförbrukningen är väsentlig inte minst från hälsooch miljösynpunkt. På sikt bör utsläppen från oljeförbränning sänkas till 0,1 gram svavel per megajoule. Det motsvarar en eldningsolja som innehåller ungefär 0,4 90 svavel, alltså obetydligt över den s.k. villaoljan. När det gäller förbränning av kol har vi åter fört fram våra förslag på en väsentlig skärpning av nu gällande krav. Centerpartiet har samma linje. Svensk teknik har visat att förslaget är fullt realistiskt. Om det genomförs får vi dessutom en positiv bieffekt genom en kraftig minskning av kväveoxidutsläppen. Vi för också fram i vår motion och reservation bestämda krav vid förbränning av biobränslen. Miljöproblemen i samband med användning av biobränslen har i ökad utsträckning uppmärksammats. I vår motion 2986 har vi bl.a. pekat på dioxinrisken. Vi har också pekat på miljövänliga energiformer. Vattenkraften är normalt billig, förnybar och okänslig för internationella störningar. Dock finns det enligt vår mening bestämda gränser för hur mycket vattenkraft vi kan bygga ut. Vi ligger nära den gränsen och kan inte gå längre, om inte viktiga miljövärden i form av bl.a. skönhetsupplevelser skall äventyras. De fyra stora Norrlandsälvarna skall självfallet skyddas. En utbyggnad av gasnätet i sydvästra Sverige upp till en förbrukning av 2 miljarder m? naturgas — det motsvarar 2 miljoner ton eldningsolja — borde kunna vara ekonomiskt fördelaktigt i dagsläget då själva kostnaden för överföringssystemet från Danmark redan är antagen och man skulle kunna utnyttja systemet maximalt. En övergång från eldningsolja till naturgas av denna omfattning innebär från miljösynpunkt stora vinster. Svaveldioxidutsläppen skulle minska med 40 000 ton per år, om uteslutande tung eldningsolja med 1 96 svavel ersattes. Kväveoxidutsläppen skulle också kraftigt minskas, med ungefär 60 90 i förhållande till eldningsoljan. De största miljöförbättringarna kan vi få genom att utnyttja elströmmen från våra kärnkraftverk i värmepumpar, där energin dessutom till två tredjedelar kommer från vatten, mark eller luft. Det är glädjande att kunna konstatera att Stockholms stad gör en mycket kraftfull satsning på värmepumpar, som kommer att ersätta flera hundra tusen kubikmeter olja. Kärnkraften är med andra ord basen för ett miljövänligt energisystem. Regeringens bindning till en avveckling av kärnkraften år 2010 är från miljösynpunkt olycklig. Utvecklingen visar dessutom successivt att säkerhetsproblemen med kärnkraften går att lösa. Jag kan konstatera att Olof Palme vid ett besök i Forsmark för någon månad sedan uttryckte sig mycket positivt om dessa möjligheter att lösa säkerhetsproblemen. Våra möjligheter att långsiktigt lösa luftföroreningsproblemen utan kärnenergin är enligt vår uppfattning små. Herr talman! Vi har i vår motion framfört idéer om miljövårdsstimulanser. Vi kan konstatera att miljöskyddet kommit längst i de demokratiska marknadsekonomierna. Enligt vår uppfattning gäller det därför att utnyttja marknadsekonomins goda egenskaper i miljövårdens tjänst. Marknadshushållningen har ju visat sig vara det system som på ett överlägset sätt styr våra totalt sett knappa resurser mot de områden där de gör den största nyttan. Marknadshushållningen bidrar alltså i sig till en god hushållning med våra naturresurser. Det är också det system som ger den enskilda människan stort inflytande och stor frihet. Ett problem vid en viss miljöförstöring, t.ex. utsläpp i luft och vatten, är att den som orsakar skadan inte drabbas av de negativa effekterna. Det är därför naturligt att försöka korrigera marknadsekonomins felfunktion härvidlag genom miljövårdsavgifter eller miljövårdsrabatter, så att kostnaden för miljöskador läggs på dem som är upphovet till skadorna. I energiproduktionen tas normalt inte hänsyn till de skador som förorsakas på miljön. Det finns olika sätt att rätta till detta problem. Man kan förbjuda viss energiproduktion och man kan genom koncession ge bestämda villkor om luftföroreningar, säkerhetsbestämmelser osv. Vi tycker att man utöver koncessionskrav bör använda stimulanser i form av t.ex. skatterabatter. För att stimulera miljövårdsarbetet och åstadkomma större miljövårdssatsningar än vad man har i givna koncessioner kan det vid en anläggning som är ställd under dessa krav införas ett system med återbetalning i förhållande till miljövårdsinsatsen på anläggningen. Jag kan berätta att man vid ett kolkraftverk inte långt härifrån är mycket noga med att exakt följa de regler som är uppställda i koncessionen. Så fort man får bättre värden och lägre utsläpp än tillåtet till omgivande luft, ökar man inblandningen av högsvavligt kol. Man försöker korrigera värdena så att man kommer upp till de värden som är godkända i koncessionen. Med ett system där man så att säga får betalt för att göra ett gott jobb genom att hålla lägre värden än man egentligen är tvingad till skulle olika anläggningar kunna stimuleras till en god miljövårdsinsats. Det här tycker vi skulle vara ett viktigt miljöpolitiskt instrument.

Herr talman! Ivar Virgin talade om bilavgaserna och vikten av att ha ett samarbete med EG. Det kan vara riktigt och bra. Det gäller också att kunna påverka EG. Men Ivar Virgin redogjorde även för de problem som har uppstått i och med att EG nu skjuter dessa beslut framför sig. Jag skulle helt enkelt vilja ställa frågan: Borde det inte vara rimligt — med tanke på den betydelse som våra egna kväveutsläpp har — att ompröva det ställningstagande som moderata samlingspartiet har gemensamt med socialdemokraterna, för att vi på det sättet skulle kunna få en bättre situation och tidigare införa bestämmelser om rening av bilavgaser? Sedan skulle jag rent allmänt vilja säga att Ivar Virgins syn på miljön är litet märklig. Han säger att om vi skall vara aktsamma om miljön, skall vi satsa på kärnkraften. Då har man inte mycket känsla för vad som är ansvarigt inför kommande generationer.
Herr talman! Jag skulle gärna vilja säga till Ivar Virgin att vi socialdemokrater inte långsiktigt vill acceptera kärnkraften som basen för eloch värmeproduktionen — inte ens av miljöskäl. Jag tror nämligen att man genom rökgasavsvavling och andra processer kan skapa en god miljö även om man använder t.ex. olja och kol eller andra bränslen. Jag har själv i min hemstad sett hur omgivningen till en svavelfabrik har förändrats från nära nog en öken till att vara ett grönt och blommande område, tack vare en effektiv rökgasavsvavling. Man behöver alltså inte tro att det måste vara den s.k. rena kärnkraften som ger sådana förbättringar. Beträffande de internationella utblickar som Ivar Virgin gjorde vill jag säga: Jag tycker inte att det finns någon anledning att från den här talarstolen utdela ris och ros internationellt och kanske speciellt inte att försöka försvara Storbritanniens hållning. Det är ju ett land som har visat ringa intresse. Virgin säger att det bara kommer att ta två år längre att nå målet 30 76. Men det är väl så att England startar från ett mycket sämre utgångsläge, och då kanske 30 90 inte innebär så mycket i fråga om utsläppsbegränsning, om man använder en internationell måttstock. Ivar Virgin säger att miljöskyddet skulle ha kommit längst i de demokratiska marknadsekonomierna. Vi vet att det i Västtyskland och USA finns ett mycket gott miljömedvetande på vissa områden och att man kommit långt, i USA t.ex. på bilavgasområdet. Men det finns också områden — i USA t.ex. när det gäller svavelutsläppen och de försurande luftföroreningar som förs över bl.a. till Canada — där man inte har gjort så mycket för att begränsa utsläppen. Det är ett ständigt diskussionsämne mellan Canada och USA hur man skall komma till rätta med dessa luftföroreningar. Skall man nämna några länder som kommit långt även i internationellt hänseende på miljövårdsområdet skall man helst nämna välfärdsstaterna i Norden. De går främst i denna kamp, både internationellt och nationellt. Och även om vi har mycket som vi fortfarande behöver ta itu med här i landet, får vi ändå, om vi skall se med internationella glasögon, säga att vi har kommit långt på miljövårdsområdet här i landet.
Herr talman! Ivar Virgin sätter mycket stor tilltro till kärnkraften, både när det gäller dess effektivitet och när det gäller dess miljövänlighet. Men för att vi skall kunna komma till rätta med de omfattande försurande utsläppen och använda mindre energi handlar det ytterst om sparsamhet, teknikanvändning, återanvändning, styrning av processystem, varvtalsreglering och annat. Det gäller också att etablera solvärmetekniken för att värma upp vår jord. Solen är en synnerligen miljövänlig energikälla, som vi mycket väl skulle kunna använda, om man bara kommer tillräckligt långt i den tekniska utvecklingen. Kärnkraftens många problem är enorma, och de är i mycket stor utsträckning ännu olösta på t.ex. avfallets område. Vi kan också, i fråga om de länder som vi har ganska bra överblick över, se vad som händer på de ställen där man har brutit uran. Kärnkraften är ingen bra och miljövänlig

Herr talman! Vad gäller bilavgaser gör vi en annan bedömning än centerpartiet. Vi är rädda för att vidta obligatoriska åtgärder vid en tidpunkt då vi inte tror att det skulle accepteras av den gemensamma marknaden. Det är möjligt att man i förhandlingar kan nå fram till en accept, och då kan vi godta åtgärder av denna typ. Men det läget har vi inte kommit i. Det land som har visat vägen i Europa är därför det land som Sverige enligt vår mening kan följa. Det har hittills varit Västtyskland, och jag hoppas att det kommer att vara så även i framtiden. Jag tror att de västtyska reglerna utgör den praktiska gränsen för hur långt vi i detta avseende kan komma. Jag vill ingalunda försvara Storbritannien. Jag kan bara konstatera att Storbritannien under 1970-talet har minskat sina svavelutsläpp med 30 9, vilket internationellt sett är en mycket hög siffra. I fallet Storbritannien tycker jag att den svenska regeringen har gjort fel på egentligen bara en punkt. Det är att regeringen ensidigt har riktat kritiken mot Storbritannien. Det finns länder betydligt närmare Sverige som har ett stor ansvar i detta sammanhang. Det är bara att konstatera att det finns en grundläggande skillnad i vår uppfattning om kärnkraftens miljövänlighet. Vi skall dock leva med kärnkraften i 25 år till, och vi kommer, som jag ser det, att kunna använda den på ett sätt som är mycket gynnsamt för vår miljö. Bara genom att utnyttja elström för att driva värmepumpar ger kärnkraften en utväxlingseffekt som är mycket positiv. Jag hävdar mycket bestämt att marknadsekonomierna har större möjligheter än kommuniststaterna att genomföra miljövårdsåtgärder. Jag räknar självfallet Sverige som en marknadsekonomi, och jag hoppas att det så får förbli. Ett av de länder som har lyckats mycket bra i detta avseende är Japan, och det är ju i allra högsta grad en marknadsekonomi.

Herr talman! I dag känner vi alla till försurningens orsaker och effekter, åtminstone i deras huvuddrag. Om orsakerna kommer fortlöpande nya rön, som visar på nya faktorer som måste tas med i beräkningen. Men på det hela taget vet vi att svaveloch kväveoxidutsläppen är stora bovar i dramat. På samma sätt känner vi till förändringen av biologin i sjöarna, spridningen av tungmetaller och skogsdöden. Ändå är jag rädd för att vi, när det gäller effekterna, kanske bara har sett toppen av isberget. Kanske döljer sig fortfarande stora problem under ytan. Kanske kommer snart rapporter om nya förändringar och fler skador i miljön som en följd av försurningen. I det här läget måste man göra allt som är möjligt för att komma till rätta med problemen. Här måste alla åtgärder som över huvud taget är möjliga att genomföra sättas i verket. Vi har från centerns sida föreslagit en rad konkreta åtgärder på försurningsområdet. Vi har föreslagit olika vägar att minska svavelutsläppen. Vi har föreslagit begränsningar i användningen av försurande gödselmedel. Vi har föreslagit ett internationellt agerande genom tillskapande av en särskild luftvårdsfond. Vi har också föreslagit kraftåtgärder när det gäller införandet av blyfri bensin och katalytisk avgasrening. Detta har vi gjort därför att det tveklöst är utsläppen av kväveoxider i bilavgaserna som är det mest akuta problemet och därför att insatser på det området ger de snabbaste resultaten. Vi har föreslagit åtgärder på just bilavgasområdet därför att det är åtgärder som är välkända. Det är åtgärder som redan finns genomförda i andra länder. Det är alltså inte en fråga om att ge sig in på något okänt och tekniskt eller ekonomiskt riskabelt. Vad jag talar om är naturligtvis förslaget att införa blyfri bensin i Sverige nästa år och att fr.o.m. 1987 års bilmodeller kräva katalytisk avgasrening. Dessa åtgärder skulle påtagligt bidra till att minska de försurande utsläppen. De skulle dessutom ha positiva effekter när det gäller andra miljöproblem, inte minst blyutsläppen. Vi vet att de åtgärder vi har föreslagit har ett mycket starkt stöd hos svensken i gemen och hos miljövårdande organisationer och myndigheter. Men — och det är naturligtvis det allvarliga — åtgärderna har inte stöd hos den socialdemokratiska regeringen. Regeringen vill haka upp alla sina åtgärder när det gäller begränsningen av bilavgaserna på hur man gör inom den gemensamma marknaden, EG. Men det vet vi ju redan. Vi vet att man inom den gemensamma marknaden inte är överens. Där har man ännu inte kommit i närheten av en överenskommelse som inom överskådlig tid leder fram till de nödvändiga åtgärderna när det gäller bilavgaser. På den osäkra, för att inte säga avlägsna grunden vill alltså regeringen bygga sitt agerande. I verkligheten innebär det att man helt sviker de mest grundläggande kraven på ett fast svenskt agerande i miljösammanhang. I stället för att vara bland de länder som driver på, har Sverige numera inte ens styrfart i kampen mot försurningen. Vi är, herr jordbruksminister, på väg att bli ett bihang till industripolitiska överväganden inom den ekonomiska sammanslutning som vi själva inte tillhör. Det tycker jag är tråkigt. Jag skulle t.o.m. vilja säga att det är oacceptabelt. För ett ögonblick trodde jag att det hela på något sätt berodde på ett missförstånd, att regeringen helt enkelt hade gjort en tabbe när den skrev propositionen och att regeringen nu ångrar sig. Så är det inte. Det kan vi konstatera efter utskottets behandling. Och framför allt kan vi konstatera det efter att i radions Morgon-eko i går ha hört hur statsministern själv för det första visade en stor okunnighet om vad saken egentligen gäller och för det andra än en gång bekräftade att den socialdemokratiska regeringen tänker göra sig helt beroende av utvecklingen i andra länder.

Herr talman! Utsläppen av kväveoxider har ökat kraftigt både i Sverige och i Europa i övrigt. Utsläppen från fordonstrafiken svarar för nära två tredjedelar av de totala utsläppen. Dessa utsläpp beräknas öka ytterligare. Vi vet också i dag att kväveföreningarna ökar försurningen. Vi vet också att dessa föreningar är en kraftigt bidragande orsak till skadorna i våra skogar. De påverkar också försurningen av vattendragen. Men utsläppen från trafiken vållar också en rad andra problem. Avgasutsläppen är en helt dominerande föroreningskälla när det gäller luften i våra tätorter. Bilavgaserna innehåller en mängd hälsooch miljöfarliga ämnen: bly, kväveoxider, aromatiska kolväten och en rad tungmetaller. Allt detta bidrar till att göra avgasutsläppen skadliga för människors hälsa. Vissa av ämnena har konstaterats vara cancerframkallande. För att begränsa bilavgasutsläppen fattade den socialdemokratiska regeringen redan 1972 beslut om att skärpa avgasreningskraven för personbilar fr.o.m. 1976 års bilmodeller. Sverige var således tidigt ute med åtgärder för att begränsa bilavgasutsläppen. Men de vidtagna åtgärderna räcker inte. Det är bakgrunden till att den socialdemokratiska regeringen — när socialdemokraterna nu åter är i regeringsställning och har möjlighet att driva på på miljöpolitikens område — har presenterat propositionen angående program mot luftföroreningar och försurning med ytterligare åtgärder för att begränsa dessa utsläpp. I propositionen läggs det fram en tidsplan för införande av effektiv avgasrening med de normer som tillämpas federalt i USA. Normerna bygger på införande av katalytisk avgasrening för bensindrivna bilar, vilket i sin tur förutsätter användande av helt blyfri bensin. Enligt den tidtabell som anges i propositionen bör nya skärpta avgasreningskrav för personbilar införas på frivillighetens väg redan fr.o.m. 1987 års modeller, dvs. de modeller som finns på marknaden hösten 1986, och obligatoriskt fr.o.m. 1989 års modeller. Blyfri bensin skall, sägs det i propositionen, kunna tillhandahållas vid ett begränsat antal bensinstationer i Sydoch Mellansverige redan fr.o.m. den 1 juliiår. fr.o.m. den 1 juli nästa år kan blyfri bensin finnas vid stationer i ett rikstäckande nät. fr.o.m. den 1 juli 1987 skall blyfri bensin tillhandahållas vid samtliga bensinstationer i landet med undantag för sådana stationer som har endast en pump. Utskottsmajoriteten ansluter sig till de förslag som redovisas i propositionen. Utskottet understryker det angelägna i att vi kan uppnå en harmonisering med andra länder i Europa. Det är nödvändigt, med tanke på den internationella biltrafiken. Men utskottet säger också, att oaktat de ställningstaganden som görs inom EG finner utskottet att det för Sveriges del är angeläget att de program regeringen föreslagit i möjligaste mån kan fullföljas. Utskottet utgår vidare från att regeringen överväger möjligheterna att genomföra programmet enligt den angivna tidtabellen. Inom regeringskansliet pågår arbete med att utforma ekonomiska styrmedel för att underlätta en frivillig övergång till skärpta avgasreningssystem. Detta, Anders Dahlgren, var det som statsministern pekade på i går. Det är ingen stor nyhet, eftersom utskottet berör detta förhållande i betänkandet. Svante Lundkvist kommer senare att gå igenom och redovisa den mångfald av internationella initiativ som den socialdemokratiska regeringen har tagit och tar för att skynda på och driva på i dessa frågor. Sverige är pådrivande internationellt sett, och det är viktigt och nödvändigt att vi är det. I centerpartiets motion 2894 krävs att blyfri bensin skall finnas tillgänglig vid alla tankställen fr.o.m. den 1 juli 1986 och att riksdagen skall besluta att krav på katalytisk avgasrening skall gälla på bilar fr.o.m. 1987 års modeller. Jag har svårt att se dessa förslag från centerpartiets sida som annat än ett utslag av en strävan att till varje pris bjuda över regeringens förslag. Centerpartiet har, Anders Dahlgren, sannerligen ingen ärofull historia när det gäller kampen mot bilavgaser. När Anders Dahlgren nu påstår att Sverige inte ens har styrfart på detta område, borde han något studera vad som hände under hans egen tid i regeringsställning som ansvarig för miljöfrågorna. Jag skall försöka att använda en del av den tid som står till mitt förfogande för att påminna Anders Dahlgren om något av detta med styrfart. I regeringsdeklarationerna 1976 och 1979 uttalades stolta paroller om åtgärder för att nedbringa luftföroreningar. När socialdemokraterna i partimotioner till 1976 78 års riksmöten framförde krav på åtgärdsprogram mot biltrafikens föroreningar avslogs de av den borgerliga riksdagsmajoriteten. 1977/78 ställdes krav på en sänkning av blyhalten i bensin till 0,15 gram per liter fr.o.m. den 1 januari 1979. Också det kravet avvisades. Samtidigt framfördes krav på fastställande av en tidpunkt för övergång till helt blyfri bensin, och även detta förslag avslogs. Vid årsskiftet 1977-1978 beslöt produktkontrollnämnden föreslå en begränsning av blyhalten i bensin till 0,15 gram per liter. I boken Blylarmet säger Per Lindeberg, att först ett halvår efter produktkontrollnämndens framstöt kom regeringens beslut. För den sänkning som svenska OK frivilligt genomfört ett år tidigare fick nu de multinationella bolagen av regeringen en övergångstid på ett och ett halvt år. Senast den 1 januari 1980 skulle alltså all regularbensin i Sverige innehålla 0,15 gram per liter. För premiumbensinen förlängdes övergångstiden ytterligare ett och ett halvt år till sammanlagt tre år, med tanke på de omfattande investeringar och installationer som oljebolagen uppgivit vara nödvändiga. Regeringen hade alltså givit oljebranschen lång respit. Det tog tre år innan denna sänkning var genomförd. Då var centern i regeringsställning. Nu i opposition vill man ha helt blyfri bensin på mindre än ett år. När socialdemokratin upprepade sitt krav på ett åtgärdsprogram mot bilismens föroreningar vid 1978/79 års riksmöte, stödde riksdagen det socialdemokratiska förslaget. Starka skäl talar, sade jordbruksutskottet, för att regeringen i lämplig ordning snarast låter utarbeta ett samlat åtgärdsprogram mot bilavgasproblemet. Detta hände alltså vid 1978/79 års riksmöte. Det var ett klart uttalande från riksdagens sida om ett sådant åtgärdsprogram, men ingenting hände. Det kom aldrig något förslag från Anders Dahlgrens eller centerpartiets sida i regeringsställning om ett sådant åtgärdsprogram. Olika utredningar redovisade sina resultat, men ingenting hände. Betänkandet Bensin utan bly överlämnades i augusti 1979 till den dåvarande regeringen. Förslaget byggde på att oblyad bensin, om beslut fattades snarast efter betänkandets avlämnande, skulle kunna vara införd i januari 1983, alltså efter tre fyra år. Betänkandet lades åt sidan — ingenting hände. Trots riksdagens beslut kom inget åtgärdsprogram mot luftföroreningarna. Naturvårdsverkets förslag om skärpta besiktningsregler för avgasreningen senarelades. Betänkandet om blyfri bensin lades, som jag sade, åt sidan. Någon tidsplan för övergång till blyfri bensin utarbetades inte. I den proposition angående åtgärder mot försurningen som centerpartiet gärna talar om och som avlämnades i februari 1982 togs bilavgasproblemet över huvud taget inte upp. Man konstaterar visserligen i inledningen av propositionen att det behövs krafttag mot bl.a. kväveutsläppen från bilarna, men därutöver nämns inte bilavgaserna. När nu socialdemokraterna föreslår att blyfri bensin skall införas i ett hårt pressat tidsprogram som innebär att den skall finnas tillgänglig över hela landet 1986, vilket för övrigt, Anders Dahlgren, innebär ett bifall till den centerpartimotion som väcktes i januari månad — då var detta rättesnöret för centern; några månader senare har centern ett nytt rättesnöre — anser centerpartiet att det är otillräckligt. Centerpartiet är duktigt på att bjuda över när man inte har ansvaret för frågorna. Centerpartiet är mindre duktigt på att handla och åstadkomma konkreta reformer när man har ansvaret. Det är den enkla slutsats som går att dra av centerpartiets agerande i bilavgasfrågorna. Jag skall kosta på mig ett litet citat till, hämtat från tidningen Sydsvenska Dagbladet i februari 1980.

I tidningen heter det: ”Som minister för miljön hade han flera år på sig att lägga propositionen om katalytisk avgasrening och blyfri bensin men gjorde det inte. När en arbetsgrupp i jordbruksdepartementet kom fram till att det gick att införa blyfri bensin 1983 vågade Dahlgren inte ens ha någon målsättning om tidpunkten.” Jag tror att man kan dra den enkla slutsatsen att sedan regeringsskiftet 1982 har Sverige åter fått upp farten på miljöpolitikens område. Det är den stora skillnaden mot de sex år då Anders Dahlgren i stort sett under hela perioden bar ansvaret för dessa frågor. I den folkpartistiska partimotionen 2899 framförs likartade krav. Folkpartiets historia i fråga om bilavgaser och bly i bensinen är inte särskilt mycket ärorikare än centerpartiets. Folkpartiet ingick i samma regeringskonstellation. I moderatmotionen framförs kraven att Sverige vid införandet av nya avgasregler skall binda sig vid utvecklingen i Västtyskland och EG. Jag har tidigare redovisat utskottets argument för att inte bifalla dessa motionskrav. När det gäller introduktionen av den katalytiska avgasreningen samt tidsplanen för införandet av blyfri bensin vilar regeringens förslag på realistiska bedömningar av de snabbaste tänkbara möjligheterna att åstadkomma dessa reformer. Den socialdemokratiska regeringen har naturligtvis ingen som helst anledning att senarelägga viktiga miljöreformer. Men samtidigt är det en regerings självklara uppgift att se till att de förslag som presenteras är möjliga att genomföra i praktisk handling. Förslag som grundas på otillräckligt underlag och som därför aldrig kan genomföras på det sätt som är tänkt gagnar sannerligen inte miljövårdens intressen. Oppositionens uppgift är givetvis att hårdhänt granska en regerings förslag. Men samtidigt måste också en opposition grunda denna granskning på vad som är praktiskt möjligt att göra. Tyvärr tyder inte överbuden från centern och folkpartiet i motionerna på att man besinnat denna del av sitt granskningsansvar. I denna utomordentligt viktiga miljöfråga borde det, vilket framskymtade i Anders Dahlgrens inlägg, ha varit möjligt att nå en bred samförståndslösning. Tyvärr har centern och folkpartiet mera drivits av opportunistiska önskemål och av strävan att bjuda litet mer. Herr talman! Jag hemställer om bifall till utskottets förslag och avslag på de här nämnda motionsyrkandena. Jag yrkar också bifall till utskottets förslag i de delar som gäller fällningsmedel i kommunala reningsverk och avslag på motionerna 2601 och 358.

Herr talman! Ulf Lönnqvists förmåga att berätta historiska fakta är lika dålig som framåtandan när det gäller att lägga fram förslag på detta område. De motionskrav som Ulf Lönnqvist talade om blev tillbakavisade beroende på att en bilavgaskommitté arbetade med ärendet, och man väntade på resultatet. Detta resultat har vi nu, men ändå har vi inte i de förslag som regeringen nu lägger fram fått se den framåtanda som socialdemokraterna visade i motioner på 1970-talet. När det gäller blyet var det faktiskt så att blyhalten sänktes från 0,4 gram per liter till 0,15 gram per liter. Det var ett gammalt förslag som legat i de socialdemokratiska byrålådorna men som dammades av och genomfördes när vi fick en annan regering. Nu vill regeringen inte gå med på att sänka blyhalten i bensinen redan till nästa år. Ulf Lönnqvist sade att vi år 1989 skulle få krav på katalytisk rening. Men i propositionen sägs att utgången av de inom EG nu pågående diskussionerna om samordning av bestämmelserna om bilavgaser blir av avgörande betydelse. — Vi vet nu att dessa diskussioner har brakat samman, och därför kan vi inte sätta tro till det övriga som sägs i propositionen heller. Jag vill läsa upp en vädjan från Greenpeace i Sverige som har sänts till jordbruksministern men också till partiledarna: ”I den svenska propositionen föreslås att blyfri bensin hålls tillgänglig på alla bensinstationer från 1 juli 1987, att effektiv avgasrening införs på alla nya bilar från 1989. Men det sägs också att tidpunkten för ett införande förutsätter att det samarbete som inletts internationellt fullföljs. Greenpeace uppmanar den svenska riksdagen att inte låta sig påverkas av diskussionerna inom EG. EG:s miljöministrars förslag från den 20 mars innebär att avgasrening av USA-83-modell först är genomförd år 1993. Detta är oacceptabelt. Greenpeace kräver att de nordiska länderna i stället inför gemensamma bestämmelser som säger: — att blyfri bensin skall finnas på alla bensinstationer från juli 1986, — att effektiv avgasrening införs på alla nya bilar från — att de mest miljövänliga alternativen beträffande avgasrening av bensin skall vara de billigaste för den enskilde bilägaren.”

Herr talman! Jag har inte tillgång till det historiska material som Ulf Lönnqvist berör, och jag har inte haft anledning att skaffa det heller. Men om hans beskrivning är riktig måste väl också socialdemokraternas motioner under den här tiden, när man alltså mycket hårdhänt granskade den borgerliga regeringens politik i dessa avseenden och lade fram förslag, vara fotade på en realistisk grund. Det finns ingen anledning att tro att inte förslagen om tidigare införande av katalytisk rening, av blyfri bensin i pumparna och av insatser beträffande de tunga lastbilarna också skall vara fotade på en mycket realistisk grund. Jag utgår från att Ulf Lönnqvist under den tiden inte kallade sina och andrasocialdemokraters motioner för överbud. De betecknades ju i stället som offensiva och sakligt underbyggda. Sannolikt kan man på den punkten fälla precis samma omdöme om folkpartiets, centerpartiets och vpk:s reservationer i det här avseendet.

Herr talman! Ulf Lönnqvist höll ett mycket märkligt anförande. Utan att visa någon form av blygsel redovisade han klart och öppet alla ställningstaganden som socialdemokraterna tidigare har gjort i riksdagen, önskemål som man inte har klarat av att uppfylla. Det har gått tre år nu — vi har val i höst, och det har alltså gått en hel mandatperiod — och vi hade velat se resultaten av de ställningstaganden som Ulf Lönnqvist har varit med om att göra. Sedan vill jag säga en glädjande sak när det gäller Ulf Lönnqvist. Han tar upp betänkandet om blyfri bensin, som jag också berörde i mitt anförande. Det var statssekreteraren under folkpartiets regeringsperiod Per Wramner som fick i uppdrag att göra en utredning, och den redovisade klart att det gick att införa blyfri bensin redan från 1983. Bilavgaskommittén har arbetat under socialdemokratisk ledning. Den nämnda utredningen har fått ligga i byrålådan. Det är ändå bra att den tas upp i dag, och jag vill säga till Ulf Lönnqvist att det är den utredningens förslag om blyfri bensin som vi från folkpartiet konsekvent år efter år har tagit upp när vi har krävt införande av blyfri bensin.
Herr talman! När det gäller det som Lennart Brunander sade vill jag bara konstatera att kraven på åtgärdsprogram ju redovisas i det förslag som regeringen har presenterat och som utskottsmajoriteten i allt väsentligt har ställt sig bakom. Det är ett samlat program i kampen mot försurningen, och det är ett samlat program för att förbättra situationen på bilavgasområdet. Det var, Lennart Brunander, inga gamla förslag som dammades av av centerpartiet i regeringsställning. Det var ett nytt förslag från produktkontrollnämnden om begränsning av blyhaltig bensin, vilket dess värre centerpartiet i regeringsställning försköt tidsmässigt. Så småningom kom det i alla fall fram, och det var välgörande. Blyfri bensin, Lennart Brunander, kommer att finnas tillgänglig redan i år på vissa bensinmackar. Den kommer att finnas tillgänglig över hela landet 1986, precis som centerpartiet i januari månad i år krävde. Kanske har Lennart Brunander glömt bort detta krav vid det här laget. Till Paul Lestander vill jag säga att de motioner som socialdemokratin väckte i oppositionsställning visst var grundade på realistiska bedömningar och underlag. Hade man då inte bara i riksdagen uttalat sig för att det behövdes ett åtgärdsprogram utan också i regeringen handlat, hade vi i dag haft en helt annan situation. Då hade dessa ting varit i full gång. Detta är skillnaden. Det är kanske synd att Paul Lestander inte har tillgång till materialet, men jag står gärna till tjänst med att låna ut det. Jo, Lars Ernestam, jag menar nog att det drogs i gång ett arbete mot bakgrund av de betänkanden som fanns liggande, när socialdemokratin tillträdde i regeringsställning. Det drogs i gång på alla tänkbara sätt. Men det förändrade läget var att det för första gången fanns en möjlighet att också vinna en bred internationell förståelse för detta genom den nya situation som hade inträtt i Västtyskland. Det gjorde naturligtvis att bilavgaskommitténs förslag blev något akterseglat ungefär samtidigt som remissbehandlingen av det var avklarad. Det var också skälet till att bilavgaskommittén kom med ett nytt förslag, som man sedan fick gehör för på olika sätt. Det låg till grund för arbetet med ett åtgärdsprogram mot bilavgaser.
Herr talman! Ulf Lönnqvist säger att den motion som han pratade om i sitt förra inlägg är identisk med den proposition som nu har framlagts. Men då var det väl inte mycket att komma hit och skryta med. Det var inga gamla förslag, framhåller Ulf Lönnqvist. Men det var faktiskt gamla förslag om sänkta blyvärden från 0,4 g till 0,15 g som genomfördes av den borgerliga regeringen. Den socialdemokratiska regeringen har faktiskt — och har haft under dessa år — möjlighet att ta bort blyet i bensinen, men det har den inte gjort. Förra året avlämnade naturvårdsverket ett förslag om hur det skulle kunna gå till. Men ingenting har hänt. Regeringen hade inte ens behövt gå till riksdagen utan kunde ha handlat själv. Men regeringen avstod från att göra någonting. Jag glömmer inga gamla krav, Ulf Lönnqvist. Men problemet är bara att det med denna regering är så svårt att få kraven genomförda.
Herr talman! Jag avsåg inte, Ulf Lönnqvist, att träda upp till försvar för någon årgång av någon borgerlig regering. Men samtidigt måste jag konstatera att Ulf Lönnqvist vet ytterst litet om vad vi i vpk känner till om denna fråga och vilka fakta som ligger bakom våra motioner. De innebär inga överbud utan uttrycker en ambitionsnivå.
Herr talman! Jag skall mycket kort, Ulf Lönnqvist, ta upp frågorna kring bilavgaskommittén. Det är riktigt att kommittén har förändrat sina förslag med hänsyn till vad som har hänt i Europa. Det är bra att så har gjorts. Men vad jag reagerade mot var Ulf Lönnqvists långa historieskrivning. Aktionerna i Europa har skett under den mandatperiod som socialdemokraterna har haft regeringsansvaret. Var det nödvändigt med dessa aktioner innan man skulle vakna upp?
Herr talman! Det är riktigt, Lars Ernestam, att den förändrade internationella situationen inträdde ungefär samtidigt som Sverige fick en aktiv, socialdemokratisk regering. Det var ju detta som var det nya i bilden. Lars Ernestam sade nyss att den socialdemokratiska regeringen lät förslagen ligga och vila. Det var ju därför att det var en ny situation. Det var också mot den bakgrunden som bilavgaskommittén lät omarbeta sitt ännu icke behandlade förslag. Den situationen har då utnyttjats av den socialdemokratiska regeringen i det arbete Svante Lundkvist genomfört för att få med fler länder i ett aktivt arbete att påskynda resultatgivande lösningar när det gäller bilavgaserna. Det är precis som Lars Ernestam har sagt, och det är ett understrykande av att den socialdemokratiska regeringen handlat med högsta tänkbara tempo i de här frågorna. Lennart Brunander förvånar mig något när han säger att centermotionen från januari inte var mycket att komma med. Det tycker jag väl att den var. Det är väl ett värdefullt krav man har ställt om att blyfri bensin skall finnas tillgänglig i Sverige redan 1986, och det är också det som regeringsförslaget inrymmer. Blyfri bensin kommer att finnas tillgänglig över hela landet 1986. Centerns försök nu inför de här besluten att profilera sig genom diverse överbud inger inte särskilt mycket av förtroende. Ambitionsnivån är vi helt säkert överens om, Paul Lestander. Vi skall driva dessa frågor framåt så snabbt det någonsin är möjligt. Det är nödvändigt ur miljösynpunkt och med tanke på folkhälsan. Men fortfarande gäller att ambitionerna måste vara grundade på vad som är möjligt att åstadkomma. En ambitionsnivå som svävar högt i det blå når man inga resultat med. En ambitionsnivå måste — åtminstone i socialdemokratisk tappning — vara grundad på att den skall kunna leda fram till resultat.

Herr talman! Även om kärnvapenupprustningen framstår som det allvarligaste hotet mot mänsklighetens överlevnad, kan vi också på andra vägar genom kortsiktigt och oförnuftigt handlande allvarligt äventyra mänsklighetens framtid. De grundläggande villkoren för mänskligt liv på jorden hotas, om vi inte hejdar den miljöförstörelse som både öppet och smygande tär på livsbetingelserna. Industrialiseringen, som skapade förutsättningar för en i stora delar av världen framgångsrik kamp mot nöd och fattigdom, har också haft en annan sida, miljöförstörelse och misshushållning med knappa resurser. Starka ekonomiska intressen har inför utsikten att göra kortsiktiga vinster nonchalerat de långsiktiga effekterna på människor och miljö. En färsk opinionsundersökning visar att en majoritet av svenska folket anser att omsorgen om miljön vid sidan om sysselsättningsfrågorna nu är den viktigaste samhällsuppgiften. Det är glädjande att notera att insikten om nödvändigheten av att vi lägger ett långsiktigt perspektiv på hur vi hushållar med våra naturresurser och på hur olika verksamheter påverkar människor och miljö växer sig allt starkare. Socialdemokratin formulerade sin politik som ett alternativ till den rovdrift med människor och naturresurser som följde i det kapitalistiska systemets spår. Socialdemokratin har en gång för alla slagit fast att hushållningen med naturresurser och omsorgen om miljön inte kan överlåtas åt marknadskrafterna och privata vinstintressen. Vi hälsar den allt starkare opinionen bland medborgarna för denna inställning som ett välkommet stöd för vår politik. I en tid med bekymmer för arbetslöshet framställs ibland hårda miljökrav som ett hot mot sysselsättningen. Därmed skulle sålunda målen för samhällsutvecklingen i de två frågor som framstår som mest angelägna för medborgarna vara oförenliga. Men ett samhälle som misshushållar med sina naturresurser och förorenar sin miljö äventyrar på sikt också sysselsättningen. I många fall ger skärpta miljökrav dessutom upphov till nya meningsfulla arbetstillfällen. Stöd för dessa tankegångar finner vi bl.a. i en OECD-rapport om miljövård och ekonomi. I rapporten, som publicerades förra året, sammanfattar man utvecklingen så att miljöskyddsåtgärderna varken lägger hämsko på den ekonomiska utvecklingen, inflationsbekämpningen eller hotar sysselsättningen. Tvärtom är det så att de hårda miljökrav som ställts på industrin givit upphov till ny teknik, som varit till gagn för industrin och dess utveckling. Sverige nämns som ett av de länder där man kunnat påvisa detta. Svenska företag finner bl.a., som ett resultat av de stränga miljökrav vi tidigt ställt i vårt eget land, nu marknader för sin miljöskyddsteknik ute i Europa. Regeringen anser självfallet att dessa möjligheter för svensk industri skall tillvaratas. I det långa loppet blir sålunda misshushållning med naturresurser och miljöförstörelsen ett hot mot människans hela existens. Att trygga alla människors rätt till en god livsmiljö kräver därför en helhetssyn på samhällsutvecklingen. Vi står inför utmaningen att förena ekonomi och ekologi. Insatserna för en aktiv miljöpolitik och åtgärderna för att trygga sysselsättningen och den sociala välfärden måste gå hand i hand med varandra. Samhället måste ta på sig det övergripande ansvaret. Inte minst den fråga vi nu har att diskutera har öppnat ögonen på många. I Sverige var vi tidigt ute när det gällde att varna för konsekvenserna av luftföroreningar och försurning. Vi hävdade också med stöd i vetenskapliga rön och vår erfarenhet av skadornas utbredning här hemma att vi hade att göra med ett internationellt problem, eftersom föroreningar av luft och vatten inte gör halt vid nationsgränserna. Tyvärr tog det tid att vinna gehör för nödvändigheten av internationellt samarbete. Starka ekonomiska krafter bagatelliserade effekterna. Så länge faran ansågs begränsa sig till att gälla människors hälsa och försurade sjöar mobiliserade dessa krafter sitt motstånd mot effektiva åtgärder med hänvisning till kostnaderna. Först när de svåra skogsskadorna kom in i bilden, och stora ekonomiska intressen därigenom mera tydligt stod på spel, började man reagera, cyniskt nog. I Sverige kan vi i dag glädja oss åt en bred opinion bakom kravet på kraftfulla insatser mot luftföroreningar och försurning. Frågan har i dag en sådan ställning i det svenska folkets medvetande att de politiska partierna tävlar om att få framstå som de mest aktiva i sammanhanget. Man kräver kraftfulla åtgärder från statens sida. Socialdemokratin har hela tiden insett nödvändigheten härav. Därför lade vi fram vårt första åtgärdsprogram 1976 för den då närmaste tioårsperioden. Därför fullföljer vi med ett nytt handlingsprogram för den tioårsperiod vi nu har framför oss. Jag är naturligtvis glad över den uppslutning bakom propositionen som vi har utsikt att få i riksdagen. Jag är övertygad om att den aktionsplan vi på kort tid under de sju statliga verkens medverkan tog fram underlättat våra möjligheter att komma fram till detta resultat. Jag ser de ytterligare uppslag som redovisas i motionerna från olika partiers sida som intressanta bidrag till den diskussion vi fortlöpande kommer att få föra i dessa frågor. Inga möjligheter skall lämnas oprövade. Det ankommer på riksdagen att bedöma realismen i de olika förslagen. Utskottets företrädare har utförligt redovisat debatten på den punkten, och jag tänker inte ta upp någon ny debatt beträffande de frågor som i det sammanhanget diskuterats under dagen. Eftersom exempelvis över 80 90 av det svavelnedfall vi drabbas av kommer över oss utifrån är det internationella samarbetet självfallet av stor vikt och betydelse. Sverige har i högsta grad varit pådrivande i detta arbete. Herr talman! Jag har i propositionen lämnat en utförlig redogörelse för det hittillsvarande internationella arbetet och Sveriges agerande i detta sammanhang alltsedan luftföroreningsproblemen på allvar började uppmärksammas på det internationella planet i samband med FN:s miljökonferens i Stockholm 1972 och den rapport som då avlevererades av den dåvarande socialdemokratiska regeringen. Jag har också i samband med interpellationer haft flerfaldiga tillfällen att redovisa alla de insatser som har gjorts från 1982 och framåt. Jag skall därför här endast i korthet beröra utvecklingen på internationell nivå under de senaste månaderna och vad jag ser som det mest angelägna i det fortsatta arbetet. Förhandlingarna inom ECE-konventionen om ett bindande protokoll för en reducering av svavelutsläppen med minst 30 90 fram till 1993, i enlighet med det nordiska förslag som Sverige tog initiativet till, har pågått under hösten och vintern 1984-1985. Glädjande nog talar nu allt för att förhandlingarna skall kunna slutföras med positivt resultat, och jag förväntar att en stor majoritet av konventionsparterna kommer att underteckna protokollet vid det tredje mötet med det verkställande organet för konventionen, EB, som avses äga rum på ministernivå i Helsingfors den 8-12 juli i år. Utöver de 20 länder som tidigare anslutit sig till 30-procentskravet finns det goda utsikter att nya skall tillkomma. Sålunda uppgav exempelvis till mig den ungerske jordbruksministern vid ett samtal vi hade för några veckor sedan, att Ungern kommer att ansluta sig. Trots att 30 20 minskning av svavelutsläppen är otillräcklig för att lösa våra försurningsproblem, ser jag ändå uppslutningen bakom detta nordiska krav som ett genombrott för det internationella arbetet mot luftföroreningar och försurning, kanske viktigare än själva konventionen. För första gången i historien kan Europas länder komma att enas om ett avtal som i konkreta termer specificerar ländernas åtaganden för att minska utsläppen av luftföroreningar. Särskilt viktigt är naturligtvis att vi har kunnat få öst och väst att enas i kampen mot den gemensamma fienden, den miljökatastrof som hotar. Jag betraktar emellertid de åtaganden som länderna nu gör i detta sammanhang endast som ett första steg i den långa vandring som vi tillsammans måste företa mot målet för att få ned utsläppen till en ur miljösynpunkt acceptabel nivå dvs. då inga skador förorsakas i miljön. Här hemma har lokaluppvärmningens bidrag till föroreningshalten i tätortsluften sedan 1960-talet minskats kraftigt genom de åtgärder som tagit sikte på att ta ned svaveldioxidutsläppen. Genom att utsläppen från trafiken samtidigt har ökat, har dessa kommit att bli dominerande för luftkvaliteten i våra tätorter. Det innebär att för flera ämnen svarar numera motorfordonen för större utsläpp än de sammanlagda utsläppen från all annan verksamhet i landet. Det gäller t.ex. koloxid, kväveoxider och kolväten. Självfallet underlättas våra möjligheter att genomföra åtgärder för blyfri bensin och effektivare avgasrening om det kan ske i samverkan mellan flera länder. På svenskt initiativ uttalade sig de nordiska länderna vid Nordiska rådets session i Stockholm förra våren för att övergå till blyfri bensin och skärpt avgasrening snarast möjligt och i samverkan med andra länder i Europa. I konsekvens härmed fann den svenska regeringen det angeläget att inbjuda de länder som hade samma ambition till ett samarbete. De länder som deltar i detta samarbete är, förutom de nordiska, Västtyskland, Holland, Schweiz, Österrike, Liechtenstein och Canada. Dessa länder har kunnat förenas om att avgaskraven borde skärpas till en nivå motsvarande den som för närvarande gäller i USA. Detta förutsätter katalytisk avgasrening, som i sin tur kräver tillgång till blyfri bensin. Tyvärr pekar rapporter om hur samarbetet inom EG fortskrider i bilavgasfrågan på en från miljösynpunkt beklaglig sänkning av ambitionsnivån i förhållande till vad 10-länderna uttalat sig för. Vi kommer från svensk sida att fortsätta våra ansträngningar att påverka det internationella samarbetet i positiv riktning. Samtidigt förbereder regeringen förslag att påskynda utvecklingen här hemma, bl.a. genom ekonomiska styrmedel. Det har i debatten förekommit kritik mot att vi inte redan i propositionen föreslagit lagstiftningsåtgärder och ekonomiska styrmedel för att påskynda införandet av blyfri bensin och en effektivare avgasrening. Vi redovisade i propositionen att vi skulle återkomma på den punkten. Anledningen var den, att vi ville se hur långt de tio länderna kunde nå i sitt samarbete innan vi spikade åtgärder här hemma. När vi engagerat oss i och avvaktat resultatet av detta samarbete är det sålunda inte uttryck för passivitet utan för den aktivitet vi vill utveckla för att i vårt eget och övriga länders gemensamma intresse få effektiva åtgärder på bilavgasreningens område genomförda så snart som möjligt i så många länder som möjligt. Kan vi inte få en gemensam och obligatorisk lösning i en vidare länderkrets, måste Sverige välja andra vägar för att påskynda utvecklingen här hemma. Förberedelsearbetet härför pågår i departementet. Vi tänker inte, det vill jag understryka, låta senfärdigheten i vissa andra länders agerande i dessa frågor gå ut över människor och miljö i vårt eget land. Kampen mot luftföroreningar och försurning har sedan länge utgjort en hörnpelare i det nordiska samarbetet på miljöområdet. Gemensamt har vi utvecklat forskningsoch övervakningsprogram, som successivt har kunnat föras ut i det bredare europeiska samarbetet. Gemensamt har vi fört fram kravet på åtgärder för att minska utsläppen av luftföroreningar, särskilt svaveloch kväveoxid. Att vi gått fram gemensamt har gett tyngd åt våra förslag. Om vi skall lyckas att bryta den allvarliga trenden i denna viktiga miljöfråga måste vi arbeta för att åstadkomma något av en aktionsplan för Europa, som tar sikte på en definitiv lösning av de allvarliga problem som orsakas av luftföroreningar och försurning. Det är naturligt att de nordiska länderna ställer sig i spetsen för en sådan plan. Vid det miljöministermöte vi höll i samband med Nordiska rådets session i Reykjavik blev de nordiska miljöministrarna på mitt förslag ense om att gemensamt förbereda vårt agerande inom ECE-konventionen i detta syfte. Vi måste få en aktionsplan för Europa som på bred front angriper problemen på samma sätt som vi gör i Sverige. Det är naturligtvis viktigt att utöver det multilaterala förhandlingsarbetet inom konventionens ram ta varje tillfälle i akt till bilaterala kontakter med berörda länder. Syftet med bilaterala kontakter är självfallet att påverka. En lång rad sådana kontakter har också förekommit under de senaste åren. Jag kommer nästa vecka att få tillfälle att diskutera luftföroreningsproblemen med den engelske miljöministern, Mr Waldegrave, som jag inbjudit till besök här i Sverige. Ett möte med den polske miljöministern är också planerat. Jag bedömer dessa två kontakter som mycket viktiga då det i båda fallen rör sig om länder som ännu inte anslutit sig till 30-procentskraven och i Polens fall inte heller ratificerat själva konventionen. Sammanfattningsvis bör vi med det beslut som riksdagen nu är på väg att fatta ha lagt grunden till ett samordnat och effektivt arbete på den nationella nivån för att komma till rätta med luftföroreningarna och försurningsproblemen. Detta program kan självfallet under utvecklingens gång och med stöd av nya vetenskapliga rön och en fortsatt teknisk utveckling kompletteras ytterligare. Men jag menar att vi har fått en god plattform att stå på, och vi drar på flera områden i gång ett viktigt utredningsoch forskningsarbete för att underlätta våra möjligheter att gå vidare. Sverige kommer att vara pådrivande i det internationella samarbetet. Sverige har befunnit sig och befinner sig fortfarande i täten i kampen mot luftföroreningar och försurning. Detta är känt och omvittnat i vår omvärld. Jag har för min del, herr talman, med glädje konstaterat att i denna viktiga miljöfråga kan regeringen påräkna stöd från en bred opinion i svenska folket. Jag har vid åtskilliga tillfällen understrukit angelägenheten av en bred samling i riksdagen, vilket även ger ökad slagkraft åt Sveriges uppträdande i internationella sammanhang. Vi borde också i gemensamt intresse, i Sveriges intresse, vara angelägna om att ge en riktig och rättvisande bild av de ansträngningar som görs från svensk sida för att här hemma och i det internationella samarbetet avvärja den miljökatastrof som hotar. Jag tror att svenska folket skulle uppskatta om vi i en fråga där enigheten i grunden är så stor förmår samla oss till gemensamma tag.
Herr talman! Det är ju inte i många frågor som regeringen kan glädja sig åt att ha oppositionen i så stor utsträckning med sig bakom ett förslag, att oppositionen t.o.m. vill gå längre än regeringen. Vad jag har kritiserat regeringen för är att man inte har tagit till vara denna möjlighet att gå längre än vad man nu har gjort. Jag gratulerar jordbruksministern och regeringen som helhet när det gäller det internationella arbete som man håller på med. Men jag måste samtidigt säga att jag tycker det bär dålig frukt, och jag vet inte vad som egentligen kommer ut av arbetet. Därvidlag är jag oroad. Varför är det inte längre angeläget att vi sopar rent framför egen dörr? Varför är det inte längre angeläget att Sverige är ett föredöme? Vore det inte då lättare att driva det internationella arbetet, som vi har gjort under så många år och där vi kan visa på så många fina resultat? Nu är det ju på det sättet att regeringen låter sig styras och drivs av den internationella utvecklingen. Det är ju t.o.m. så att när det gäller katalytisk avgasrening säger regeringen att hösten 1988 skall sådan rening bli obligatorisk fr.o.m. 1989 års bilmodeller — under förutsättning att EG kommer överens. Vidare säger man: ”Utgången av de inom EG nu pågående diskussionerna om samordningen av bestämmelserna blir därför av avgörande betydelse.” Alltså: av avgörande betydelse. Det är ju för detta jag har kritiserat jordbruksministern och regeringen — att man inte har en egen linje. Och det blev sannerligen, herr jordbruksminister, inte bättre i går morse, när statsministern framträdde i radioekot. Då blev det totalförvirring! Nu säger jordbruksministern: Ja, se man kan ju inte låta de här staterna driva oss hur långt som helst, utan vi får då gå vår egen väg, och därför pågår det ett arbete härvidlag inom jordbruksdepartementet. Vi är nu inne i maj månad. När blir det här offentligt? Är det i valrörelsen som man skall släppa ut de nya tankegångarna? Varför låter ni inte Sveriges riksdag vara med och diskutera detta, och varför ansluter ni er inte i dag till våra förslag, för det är väl dessa som kommer att gälla i valrörelsen?

Herr talman! Anders Dahlgren och jag har ju i en rad interpellationsdebatter haft möjlighet att resonera om de problem som det här gäller, och vi har försökt bedöma varandras insatser. Jag har nog anledning, tycker jag, att instämma i de synpunkter som Ulf Lönnqvist nyss gav uttryck åt när det gällde både vad som varit haver och vad som är ambitionsgraden i dag. Men det som jag finner beklämmande är, trots allt, att Anders Dahlgren fortfarande inte tycks inse vilken roll det internationella samarbetet måste få spela vid denna typ av arbete — när man skall driva kampen mot luftföroreningar och försurning. Det är ändå så, att vi löser aldrig dessa problem om vi eftersträvar att isolera oss och eftersträvar att gå vår egen väg. Nej, vi bör ta till vara varje möjlighet att få en bred uppslutning bakom åtgärderna, eftersom vi vet att vi är så beroende av vad som sker i vår omvärld. Vi vet ju att exempelvis när det gäller svaveldioxidutsläppen kommer kanske inte mer än 15 96 från vårt eget land och 85 26 från omvärlden. Vi har då haft ett utomordentligt samarbete på nordisk nivå. Det redovisades bl.a. vid Nordiska rådets session i Reykjavik. Där tycktes alla bedöma de insatser som de nordiska miljöministrarna gemensamt har gjort som utomordentligt positiva. Det anfördes inte ett ord av kritik från närvarande centerpartister. Alla inser att det här arbetet har gett frukt. Men Anders Dahlgren är så oinformerad att han säger: Jag har inte sett några resultat. Nu kan jag inte upprepa hela mitt tidigare anförande. Det är överflödigt att jag står här och berättar om dessa 20 länder som anslutit sig till 30-procentskravet. Jag tror fortfarande att det är viktiga resultat som vi har utsikter att nå i Helsingfors i juli när man skall träffas för att skriva avtal om att förbinda sig att uppfylla kraven. Jag tror att det är av stor betydelse. Jag avstår, Anders Dahlgren, i dag från att för min del upprepa alla de inslag i de debatter som vi fortlöpande haft under de senaste åren om vem som borde ha gjort vad och vad som borde göras i fortsättningen. Jag skall med andra ord inte lägga sten på den börda som ändå Ulf Lönnqvist lade på Anders Dahlgrens axlar när han redovisade katalogen över de insatser som gjordes under de borgerliga åren. Jag skall nöja mig med att säga att om Anders Dahlgren lyssnade på mitt anförande, måste han erkänna att det inte är så illa som han vill göra gällande, att Sverige nu sladdar efter, att Sverige icke har någon position i internationella sammanhang. Litet bedrövligt är det faktiskt att när någon i Sverige försöker skapa den föreställningen gentemot oss och inför omvärlden, kan det skada den sak där vi gemensamt borde försöka enas om att komma till en lösning. Jag utgår från ambitionen — hela mitt anförande hade den prägeln — att vi nu borde sluta med dessa debatter för att i stället göra någonting konstruktivt för framtiden.
Herr talman! Det är just den konstruktiva debatten som jag har efterlyst. Jag har frågat varför regeringen inte vill gå längre. Det skulle vara mycket besvärligare för jordbruksministern om jag anklagade jordbruksministern för att han gått för långt. Nu har jordbruksministern fått stöd av oss. Det har jag sagt otaliga gånger. Den katalog som jordbruksministern refererade till var ju ingen nyhet. Det är en studie utgiven av en arbetsgrupp på den socialdemokratiska partiexpeditionen och heter Centern och miljöpolitiken. Den har vi svarat skriftligt på för länge sedan. Det var intressant i och för sig att kunna lyssna på ett anförande och läsa innantill i rapporten samtidigt. Men det gav inte mycket i sak. Den fråga som jordbruksministern bör svara på är varför man nu inte vidtar nationella åtgärder. Det är litet synd att behöva säga, som jordbruksministern uttryckte sig, att det bara är 15 96 av föroreningarna som vi förorsakar själva i Sverige —85 90 får vi på oss. Fortfarande är det inget annat enskilt land som smutsar ner Sverige så mycket som vi gör själva. Varför tar vi då inte tagi problemet? Det är detta som är frågan. Varför gör vi ingenting på bilsidan? Varför går vi inte längre på svavelsidan? Jag får inget svar av jordbruksministern mer än att han säger att det här är ett internationellt arbete. Det vet vi ju. Varför gäller det nu inte att vi skall sopa rent framför egen dörr för att vara ett föredöme? Jordbruksministern, den socialdemokratiska regeringen och det socialdemokratiska partiet har ju en kolossal majoritet hos svenska folket som vill se effektiva åtgärder. De vill inte se Sveriges regering falla undan för den gemensamma marknaden som de själva inte är anslutna till. Sverige och svenskarna vill själva lösa sina miljöproblem. Men jordbruksministern säger att vi måste vänta och se. Det är inte bra.
Herr talman! Nu börjar jag tycka synd om Anders Dahlgren. Det förefaller nämligen som om han varken har läst propositionen eller lyssnat på mitt anförande. Det tycks ännu inte ha framgått för Anders Dahlgren att det föreslås ett helt åtgärdspaket, ett helt handlingsprogram, som innebär att inget land går längre i minskning av svavelutsläppen än vad Sverige gör. Inget bilproducerande land i Europa går heller längre än vad Sverige gör när det gäller avgasreningen. Det är fakta. Jag tycker därför att Anders Dahlgren bör besinna sin situation och inte vara så desperat inför det val som vi har framför oss att han till varje pris bortser från alla fakta i den debatt som vi borde bedriva i något annorlunda former än vi hittills gjort.

Herr talman! Som jordbruksministern alldeles nyligen nämnde hade vi en interpellationsdebatt här i kammaren för ungefär ett halvår sedan, och där ställdes försurningsfrågorna verkligen i centrum. Mer eller mindre blev väl den debatten orsak till den proposition som ligger bakom dagens debatt. Jag deltog i nämnda interpellationsdebatt och har alltså med stort intresse lyssnat till debatten i dag. Jag skall av naturliga skäl inte lägga mig i utskottsdebatten — den överlåter jag åt utskottsledamöterna. I stället vill jag ge en lägesrapport från mitt eget län. Den kan tjäna som ett praktiskt exempel från verkligheten, och jag är rädd för att den också kommer att tjäna som ett exempel på rapporter som i allt ökande grad kommer också från andra mellansvenska län och Norrlandslän. Låt mig citera ur en av våra länstidningar. Där står: ”Örebro län har i vinter drabbats av omfattande skogsskador. Frostoch torkskadorna är störst i yngre granplanteringar. I hela länet lyser många granar rödbruna. En del granar kommer att dö. De flesta får tillväxten avsevärt försämrad de närmaste åren. Hårdast har frosttorkan slagit mot yngre granplanteringar som är 5-25 år gamla. Vi har nu fått tillbaka resultatet på de prover på skadad skog som vi skickat till Lantbruksuniversitetet i Uppsala, säger jägmästare Lennart Rudqvist på skogsvårdsstyrelsen i Örebro län. Resultatet är att många yngre granar inte klarat de onormala klimatförhållandena vi haft sedan i höstas. Norra länsdelen, främst området Nora-Lindesberg, har drabbats hårdast av skogsskadorna. På skogsvårdsstyrelsen görs i dag bedömningen att de allra flesta träden kommer att klara sig. Men tillväxten blir nedsatt några år framåt.” I artikeln sägs inte att det direkt är försurningen som har skadat skogen men väl indirekt. Artikeln avslutas nämligen med följande ord av jägmästaren på skogsvårdsstyrelsen: ”Jag har inte hört talas om att skog tidigare drabbats så allvarligt i Sverige på grund av onormala klimatförhållanden. Kanske är också det här ett tecken på att skogens motståndskraft inte är som förr genom det ständiga försurningsregn som skogen utsätts för.” Det verkar som om vi har nått den gräns som gör att vi får allt större skador i vår skog. Jag tycker att just skogen inte har nämnts så mycket i dag som den borde ha nämnts. Det är ett praktiskt och mycket påtagligt exempel på försurningsproblem. Självläkningen i vår skog är mycket hög. Men blir påverkan för kraftig och för långvarig, då kommer obönhörligen skadorna och effekterna i alltmer accelererande grad. I den radiointervju i går där vi fick höra statsministern tala i försurningsfrågor fanns en passus som gjorde mig mycket bekymrad. Jag skall inte ordagrant citera statsministern utan mera beröra den infallsvinkel som han hade. Han sade ungefär: Vi skall gå den internationella vägen, och leder inte den fram skall vi gå vår egen väg, men inte för tidigt. Jag undrar: Kan det bli för tidigt i det här läget? Och kan det inte vara så att vi kan få bred uppslutning från andra länder om vi har ett gott föredöme att visa upp? Det här är en viktig fråga som är central för många. Den berör många viktiga framtidsområden. Den berör ekonomi och sysselsättning men framför allt vår miljö och vår framtid. Jag vill här bara lämna vidare ett ord som jag fick på vägen en gång: Kom ihåg att det inte är vår generation som har fått miljö och natur i arv. Det är vi som är förvaltare av kommande generationers tillgångar. Det är någonting som borde ligga till grund för allt vårt handlande i sådana här frågor.

Herr talman! I motion 2005, som är undertecknad av mig och övriga socialdemokratiska riksdagsledamöter i Gävleborgs län, föreslår vi en snabb kartläggning av skogsskadornas utbredning i Sverige samt förordar användande av den nya metoden flygfotografering med infraröd film. Utskottet har emellertid enhälligt avstyrkt vår motion. När det gäller förslaget om val av metod kan utskottets avvisande till nöds förstås. Man säger att det inte ankommer på riksdagen utan på vederbörande myndigheter att bedöma vilka inventeringsmetoder som skall komma till användning. Vad som är mera nedslående är att motionens krav på en så snabbt som möjligt genomförd totalinventering av Sveriges skogars hälsotillstånd inte med ett ord berörs i utskottsbetänkandet. Inte minst skulle en markering från utskottets sida innebära ett tydligt ställningstagande till förmån för regeringens ambitiösa arbete när det gäller att skaffa fram de nödvändiga kunskaperna om hur det står till med våra svenska skogar. Herr talman! I dag levererar dessa våra skogar råvara till en stark och konkurrenskraftig skogsindustri. Över 300 000 svenskar får sin utkomst genom skogen, som måste må bra om det skall gå bra för Sverige. I fjol bidrog skogsbruket med drygt 40 friska miljarder i exportintäkter och underströk därmed eftertryckligt sin roll som hörnsten i vårt lands ekonomi. Det är av den anledningen, herr talman, som jag beklagar att utskottet inte har funnit det motiverat att uttala sig för en snabb kartläggning av den svenska skogens hälsotillstånd. Ju förr vi känner skogsskadornas omfattning och art, desto snabbare kan vi sätta in verkningsfulla motåtgärder. Herr talman! Som vanligt gagnar det föga att gå emot ett enhälligt utskott. Men jag vill poängtera att den här frågan är djupt allvarlig och grundläggande för att vi skall kunna klara av den smygande skogssjukdom som är på väg söderoch västerifrån. Vi får som vanligt följa frågan, som det heter, och jag lovar kammarens ledamöter att vi, om utvecklingen går för sakta, återkommer i frågan.
Herr talman! Axel Anderssons inlägg är på en punkt felaktigt. Det finns inget enhälligt motstånd i utskottet beträffande infrarödfotografering. Om Axel Andersson hade läst reservation 21 i betänkandet skulle han ha sett att det finns en reservation till förmån för flygfotografering med infraröd film.
Herr talman! Jag förstår ledamöternas oro för skogsskadorna. Skogsindustrin och skogsvården är ju viktiga verksamheter här i Sverige, men vi får väl bli överens om att den inriktningen hos den proposition vi behandlar — att vi skall sätta in mycket krafter för att försöka minska de försurande utsläppen, såväl i Sverige som i andra länder vilkas luftföroreningar bringas hit med vindarna — på sikt ändå är den riktiga vägen att gå. Det är naturligtvis väsentligt att vi känner till omfattningen av skadorna, men vi kan inte sätta av för mycket pengar till inventeringar och på det sättet medverka till att vi har mindre pengar att satsa på den synnerligen viktiga åtgärden att minska försurningen och bringa ned luftföroreningarna — till glädje för såväl skogen i Sverige som svenskarnas hälsa.
Herr talman! Jag är glad över att Paul Lestander har upptäckt att det inte var ett helt enhälligt utskott som avstyrkte vår motion. Men vpk:s sympatier gällde själva metoden, flygfotografering med infraröd film. Däremot fann jag inte heller i vpk:s reservation någon viljeyttring som var likartad vad vi krävde i vår motion, nämligen att inventeringen av den svenska skogen skulle prioriteras. Till utskottets talesman Grethe Lundblad vill jag säga följande: Det är klart att det är en fråga om prioritering av knappa medel, men när det gäller vad som skall prioriteras skiljer sig kanske våra uppfattningar litet grand. Jag menar nog att det är ganska avgörande att vi känner till hur stor omfattning skadorna har och vilken art av skador det är för att vi skall kunna angripa sjukdomshärden. Jag vet att det i jordbruksutskottet finns en mängd kvalificerade människor som på allvar går in för sin arbetsuppgift, så med detta lilla meningsutbyte har jag kanske ändå kunnat bidra till att flytta fram positionerna.
Herr talman! Det var med anledning av att Axel Andersson två gånger i sitt inlägg betonade att det var ett enhälligt utskott som hade avstyrkt motionen och att han inte noterade att det krav på flygfotografering med infraröd film som hade ställts i motionen tillgodosågs i reservationens skrivning som jag vände mig mot Axel Anderssons framställning. Vpk:s motion innehåller stora avsnitt om den svenska skogen. Jag är dock inte säker på om våra åsikter helt sammanfaller med de intentioner som Axel Andersson har, vilka naturligtvis inte i sin helhet är inskrivna i reservationen.
Kammaren övergår nu till att debattera utbildningsutskottets betänkande 29 om anslag till utbildning för kulturoch informationsyrken.
Kammaren övergår nu till att debattera utbildningsutskottets betänkande 19 om anslag till utrustning för gymnasieskolan, m.m.
Herr talman! fr.o.m. 1975 har vi i Sverige haft ett beslut om att vi skulle ta bättre hand om vårt avfall och att detta skulle återvinnas i största möjliga omfattning. Producenterna skulle bära ansvaret för att deras avfall togs om hand på ett ur miljöoch resurssynpunkt lämpligt sätt. Många varnade redan då för att det inte skulle bli bättre om kommunerna ålades att samla in allt avfall och lägga det på en central plats. Tyvärr har det också visat sig att de storskaliga anläggningar som byggts för sortering och återvinning av material inte fungerar särskilt bra. Några står t.o.m. helt oanvända. På grund av höjda energipriser eldas mer och mer avfall upp, med risk för ökade dioxinutsläpp. De tio år gamla riktlinjerna behöver förnyas och, framför allt, förverkligas. Centern har i ett par motioner, och i reservation 1 tillsammans med folkpartiet och vpk, ansett att det behövs en ny avfallsstrategi till vägledning för kommunerna. Enligt tidningsuppgifter i går i Arbetet och Göteborgs-Posten uppskattar man att det på en enda kommunal soptipp i Göteborgsområdet nu härbärgeras 10 ton kadmium, 10 ton kobolt, 2 000 ton koppar, 2 500 ton bly och 3 500 ton nickel. Vad händer med lakvattnet därifrån vid ökad försurning? I desperation föreslogs t.o.m. att det minst farliga vore att anlägga nya soptippar vid havskanten, så att tungmetallerna direkt kommer ut i havet. Vad skulle fiskare och turister säga om ett sådant förslag? Vi i centern tror inte att man kan fortsätta med att lägga avfallet på soptippar, bränna det eller bygga upp särskilda anläggningar för miljöfarligt avfall. Det blir dyrare och dyrare. Vi blir alltmer medvetna om de miljöproblem som förorsakas av mängder av nya men även av gamla produkter. Det ena steget efter det andra för att rena avgaser, urlakning, rötslam m.m. tillkommer, och för varje steg ökar kostnaderna. Vi måste börja se på vilka material det är vi använder i våra produkter. Kommunerna måste också på ett tidigt stadium gå in och sortera avfallet. Människorna måste bli medvetna om att de bör sortera avfallet redan i hushållen, så att hanteringen kostar samhället och skattebetalarna mindre pengar. Dessutom skapas stora resurser i form av råvaror som kan återanvändas. Centerns ungdomsförbund, CUF, och Lantbrukarnas riksförbund har för några år sedan frivilligt börjat samla upp plastsäckar efter konstgödsel så att de kan återanvändas i stället för att hamna på kommunala soptippar. Det är ett bra initiativ, liksom att CUF på centerns miljödag i år samlar in miljöfarliga batterier i hela landet. Tungmetaller i rötslam är också ett stort problem. Så t.ex. innehåller en rötslamgiva tio gånger mer kadmium än en normal handelsgödselgiva. När det gäller kadmiumhalten i handelsgödsel har denna sänkts betydligt under senare år. Det är därför konstigt att man hittills tillåtit användning av tungmetaller som fällningsmedel i reningsverk. Det finns andra kemikalier att tillgå. Bertil Fiskesjö har i en motion krävt nya gränsvärden för tungmetaller i rötslam. Man har hittills inte tagit hänsyn till markens sammansättning, nederbördens surhetsgrad m.m. Vi har i utskottet fått reda på att naturvårdsverket tagit fram ett åtgärdsprogram som innehåller just en översyn av gränsvärdena, överläggningar om fällningskemikalier, m.m. Naturvårdsverket anser att riktlinjer skall kunna föreligga redan till sommaren, och vi anser därför att motionärens önskemål har tillgodosetts och har inte reserverat oss. Jag har tidigare nämnt dioxinutsläppen vid sopförbränning. Människor som bor i närheten av sopförbränningsanläggningar blir alltmer oroade och kräver att anläggningarna skall stängas. I likhet med centermotionärer anser vi att alla åtgärder måste vidtas för att kartlägga dioxinutsläppen, att man måste forska vidare om hur dioxiner uppkommer och vilken verkan de har och att åtgärder måste vidtas för att stimulera till teknisk utveckling inom rökgasområdet. Det är bra att man stoppat byggandet av nya sopförbränningsanläggningar tills vidare.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

Herr talman! I betänkandet om avfallshantering behandlas ett antal motioner med miljökrav som i flera fall har anknytning till de frågeställningar vi diskuterade med anledning av betänkandet om luftföroreningar och försurning. Samma räddhåga att ta kraftfulla tag mot miljöskadorna som utskottsmajoriteten visat när det gäller försurningsfrågorna har majoriteten visat vid handläggningen av motionerna om avfallsfrågor. Det är beklagligt att jordbruksutskottets majoritet så lättvindigt avvisar de krav som ställs i motionerna. Vi i folkpartiet konstaterar i vår kommittémotion att renhållningslagen inte har haft avsedd effekt som styrmedel på återvinningsområdet. Vi anser att det måste komma till en bättre lagstiftning på området. Vi måste få en återvinningslag som verkligen prioriterar just återvinning. Den omfattande förbränning av miljöfarliga varor som nu pågår är oroväckande. Det har i många fall blivit så lönsamt att bränna miljöfarliga produkter att återvinningsföretagen har svårt att klara konkurrensen. Det är alltså många gånger mer lönsamt att förbränna miljöfarliga varor än att återvinna dem. Det anser vi vara fel. Vi måste få ett bättre fungerande källsorteringssystem och en bättre lagstiftning på återvinningsområdet. Jag yrkar bifall till reservation 1. Hushållsmaskinernas skrotning omfattas inte av bilskrotningslagen. Liksom tidigare år får vi det svaret från utskottets majoritet att dessa frågeställningar är föremål för överväganden inom regeringskansliet. Kylskåp har, som tidigare sagts, beståndsdelar som ger freoner, och denna gas påverkar ozonlagret. Från folkpartiets sida anser vi det självklart att dessa hushållsmaskiner måste tas om hand på ett miljömässigt riktigt sätt. Jag yrkar bifall till reservation 3. ä Den dioxindebatt som pågår är mycket omfattande och visar på behovet av kartläggning, forskning och gränsvärden. Vi har i vår motion också uppmärksammat den mycket omfattande förbränning av orena spilloljor som pågår. Utskottet redovisar att sådan eldning är otillåten. Trots det förekommer den, och jag finner det mycket angeläget att riksdagen, som jag framhåller i mitt särskilda yttrande, påtalar förhållandena. Några andra miljöfarliga produkter som förbränns är bilbatterier. Frågan om förbränning av bilbatterier skall behandlas i samband med kemikaliepropositionen, men jag vill redan nu påpeka att 0,5 90 av svavelsyreutsläppen kommer från just bilbatterier. Det sägs att man för insamlade batterier kan få ett högre pris av uppköpare om batterierna är tomma. Det är naturligtvis ett oacceptabelt förhållande. Bilbatterierna förbränns dessutom i alltför stor utsträckning på ett otillfredsställande sätt. Jag yrkar bifall till reservation 4. Från folkpartiet har vi ihärdigt år efter år återkommit med våra krav på åtgärder mot PCB-avfallet. PCB-användningen är en så allvarlig miljörisk att alla tänkbara åtgärder måste vidtas för att bruket av PCB skall kunna avvecklas. Vi har begärt att en arbetsgrupp skall tillsättas dels med uppdrag att utreda möjligheterna att använda alternativa processer, dels för att klarlägga de administrativa och ekonomiska förutsättningarna för att avveckla den PCB-utrustning som finns i landet. En avveckling kostar pengar, men när miljöriskerna är så stora som fallet är med PCB måste alla tänkbara insatser göras, även om det blir dyrt. Utskottet hänvisar till att utredningsarbete pågår. Det har sagts även tidigare, och jag frågar därför: Hur länge skall vi få samma svar? Jag yrkar bifall till reservation 5. För folkpartiet med vår allmänna syn på marknadsekonomin och det angelägna i att olika företag får arbeta på så lika villkor som möjligt är det nödvändigt att notera SAKAB:s roll. Vi menar att SAKAB enligt 1975 års beslut skall vara en paraplyorganisation, där många företag skall kunna vara verksamma inom återvinningsoch destruktionsområdet med de begränsningar som SAKAB:s särställning ger. Det har visat sig att SAKAB går ut på marknaden och konkurrerar med andra företag på insamlingsoch transportsidan. SAKAB:s särställning gör det svårt för de andra företagen att konkurrera på lika villkor. Vi anser att det är en mycket viktig fråga, herr talman. Det torde finnas tillräckligt med arbetsuppgifter när det gäller destruktion och lagring av miljöfarligt avfall. De synpunkter vi anför om SAKAB bör därför ges regeringen till känna. Jag yrkar bifall till reservation 6. Slutligen vill jag, herr talman, än en gång beklaga att utskottets majoritet inte på ett positivt sätt vill ta upp de miljökrav som ställs från olika partier. Det är faktiskt så att det finns åtgärder som behöver vidtas och förändringar som måste göras. Allt är inte bra, även om det kan förefalla så när man läser majoritetsskrivningen i utskottets betänkande.

Herr talman! Det behövs en ny strategi för behandling av avfall. Redan innan en produkt börjar att produceras skall man ha gjort klart för sig hur återvinningen skall gå till. Ett utmärkt exempel på en sådan framförhållning var Volvos presentation av framtidsbilen för något år sedan. Då skisserades en bil som i sin helhet skulle gå att materialåtervinna. Där presenterades också hur låg den totala energiåtgången skulle bli för tillverkning och drift under bilens faktiska användningstid. Jag känner inte till om den här bilen kommer att tillverkas, men tankegången bakom är lika intressant ändå. Till betänkandet 35 från jordbruksutskottet finns sju reservationer fogade. Två av dessa är gemensamma för centern, folkpartiet och vpk. Två reservationer är vpk ensamt om. Jag vill yrka bifall till reservationerna 1, 2, 4 och 7 vid detta betänkande. I reservation 1 tas upp behovet av en ny avfallsstrategi, källsortering av sopor och behovet av ett nytt regeloch riktlinjesystem för avfallshanteringen. En utredning bör tillsättas för att förbereda ny lagstiftning, föreslå åtgärder för ett effektivt källsorteringssystem och uppmärksamma dioxinproblemet. Reservation 2 gäller pappersavfallet. Returpappersanvändarna har bildat en inköpskartell, som har pressat priserna på returpapperet. Detta harlett till att en del papper inte återsamlas och används som industriråvara. Vpk anser att denna kartellbildning är skadlig med tanke på återvinningsgraden. Åtgärder borde vidtas för att upplösa kartellen. Reservation 4 handlar om rökgaser vid sopförbränningsanläggningar. I reservationen återfinns skälen till densamma. Jag hänvisar till skrivningen i reservationen. I reservation 7 om tungmetaller i avloppsslam behandlas målsättningen beträffande avloppsslammet. Vpk vill ha ett program som omfattar sådana åtgärder att allt avloppsslam kan användas för jordbruksändamål. Den sänkning av tungmetallhalterna som naturvårdsverkets åtgärdsprogram innebär är, enligt vår mening, inte tillräcklig. Herr talman! Vad vi behöver är en långsiktig handlingslinje, en handlingslinje där tillverkning och återvinning samplaneras, där källsorteringen är genomförd och där avfallet blir en viktig resurs och inte orsak till djupt allvarliga miljöproblem.

Herr talman! I det här betänkandet behandlas en rad motioner som alla har det gemensamt att de rör frågor som kan samlas under rubriken avfallshantering. Ärendet har nära släktskap med det förra, som föranledde en lång debatt här i kammaren. I reservation 1 tas frågan om avfallsstrategi för återvinning upp. Det är mycket litet som skiljer utskottets ledamöter åt. Utskottets majoritet har ansett det angeläget att återvinning av avfall sker och att detta skall vara en huvudprincip. Skall en effektivare återvinning av avfall kunna åstadkommas, krävs medverkan i alla hanteringsled. Det gäller att såväl producenten och hushållen som avfallshanteringsanläggningarna medverkar och är intresserade. Viktigt i sammanhanget är att man på olika håll också är intresserad av medverkan till en fungerande och effektiv sopsortering. Här har allmänheten en stor uppgift. Naturvårdsverket följer den här frågan med stor uppmärksamhet och betraktar avfallshanteringen och den därmed sammanhängande återvinningen som ett stort problem. Av den anledningen har naturvårdsverket aviserat en handlingsplan för att man skall kunna komma till rätta med problemen. Jag delar Kerstin Anderssons uppfattning att hushållen måste ställa upp och sortera avfall. Ett sådant system kan emellertid inte införas genom utredningar, utan genom praktiskt arbete ute i kommunerna, och i detta arbete måste de enskilda hushållen självfallet vara en viktig part. Till Lars Ernestam vill jag säga att jag hoppas att vi slipper en hårdare lagstiftning på detta område, därför att vi löser inte dessa problem på det sättet. Vi måste även här lita på människor och deras insatser, utan att hota med lagåtgärder om det inte fungerar. Naturvårdsverket följer frågan med stor uppmärksamhet, och enligt uppgift överväger man inom jordbruksdepartementet att göra en bred översyn av de problem som är förknippade med sopsortering, återvinning och återanvändning. Jag yrkar med detta, herr talman, avslag på reservation 1 och bifall till utskottets hemställan. I reservation 2 tar Paul Lestander upp frågan om returpapperet. Han vill att det skall göras en kontroll av om riksdagens mål för pappersinsamling har uppnåtts. Allt tyder på att nivån på det insamlade papperet är hög. Det finns anledning att på allt sätt stimulera till återanvändning och insamling av papper, och, så långt jag förstår, ställer allmänheten upp på ett bra sätt vid pappersinsamlingar. Såväl industrin som kommunerna har ett ansvar för att returpapper återanvänds och inte eldas upp. Eftersom frågan om pappersåtervinningsnivån fortlöpande är föremål för uppmärksamhet även från regeringens sida, finns det inte anledning att nu vidta några särskilda åtgärder i detta stycke. Jag yrkar därför avslag på reservation 2 och bifall till utskottets hemställan. I reservation 3 behandlas bilskrotningslagen och dess utsträckning till att även omfatta hushållsmaskiner. Denna fråga var föremål för diskussion även i höstas. Det som har hänt sedan dess är att regeringen gör en bredare översyn av återvinningsfrågorna inom jordbruksdepartementet och att man i det sammanhanget även, enligt vad utskottet inhämtat, ser över de problem som är förknippade med skrotningen av hushållsmaskiner. Den fråga som aktualiseras i reservation 3, som är en uppföljning av en motion, är, i motsats till vad som framhålls i reservationen, föremål för bearbetning i regeringskansliet, vilket också utskottet framhåller. Några ytterligare åtgärder från riksdagens sida är därför för närvarande inte behövliga. Jag vill yrka avslag på reservation 3 och bifall till utskottets hemställan. Problemen med dioxinutsläpp har aktualiserats i riksdagen i samband med några frågesvar under detta riksmöte. Jordbruksministern har då klargjort att han ser mycket allvarligt på dioxinfrågan. Det förekommer en omfattande forskningsoch utredningsverksamhet vad gäller de här nu aktuella frågorna. Tillsynsmyndigheten, naturvårdsverket, följer med största uppmärksamhet det arbete som sker. Det är angeläget att det påbörjade forskningsoch utredningsarbetet fortsätter. Som framgår av utskottets betänkande räknar statens naturvårdsverk med att under det här året kunna presentera ett handlingsprogram för övervakning och minskning av miljöoch hälsorisker i samband med avfallsförbränning. Utskottet anser, med hänsyn till bl.a. det pågående forskningsoch utvecklingsarbetet och de mycket skärpta tillståndskraven, att det inte är nödvändigt att nu vidta några ytterligare åtgärder. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan och avslag på reservation 4. I reservation nr 5 tar man upp frågan om PCB-avfallet. Inom naturvårdsverket pågår ett utredningsarbete i samarbete med SAKAB och Svenska elverksföreningen angående avvecklingen av PCB-haltig utrustning. En avvecklingsplan skall enligt uppgift vara nära förestående, och eftersom regeringen också följer frågan kan vi i dag följa utskottet och avslå reservation nr 5. De frågor som tas upp i reservation nr 6 var till viss del föremål för behandling i höstas. Enligt 1975 års riksdagsbeslut skall SAKAB ta huvudansvaret för behandling av miljöfarligt avfall. Riksdagen har genom beslut 1975 lagt fast SAKAB:s organisation och verksamhetsinriktning. Det måste ankomma på bolagets styrelse att bestämma hur bolagets verksamhet skall bedrivas. Vad gäller frågan om gränsvärden för utsläpp från anläggningen är denna föremål för prövning i koncessionsnämnden. Med det anförda vill jag yrka avslag på reservation nr 6 och bifall till utskottets hemställan i denna del. I reservation nr 7 tar man upp frågan om tungmetaller i avloppsslam. Som utskottet redovisar har naturvårdsverket tagit fram ett åtgärdsprogram för att sänka tungmetallmängderna i avloppsslammet. Eftersom verket räknar med att nya råd och anvisningar skall komma redan under sommaren borde motionärernas krav vara tillgodosedda, och man borde invänta och se vilket resultat det blir av dessa utlovade nya råd och anvisningar. Därför finns det nu anledning att yrka bifall till utskottets hemställan på denna punkt och avslag på reservation nr 7. Herr talman! Jag vill i övrigt avslutningsvis yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.